Herr talman! Sinikka Bohlin talade om att man är enig om målen i skogspolitiken. Så säger hon -- jag hoppas att jag hörde fel -- att vi från borgerlig sida ville rasera förutsättningarna för att nå målen. Det tycker jag är beklämmande. Sen säger hon att hon vill ha en starkare demokratisk och politisk styrning. Det är ingenting nytt, det känner vi igen. Socialdemokraterna har alltså inte lärt sig av erfarenheterna. Det har däremot vi gjort. Vi från moderat sida har alltid hävdat att frihet under ansvar är den vettigaste linjen. Jag är faktiskt stolt över att kunna säga att vi är beredda att slå vakt om äganderätten, för det är just genom äganderätten som vi har fått ett varierat skogsbruk, som vi har någonting att bevara i skogsmiljön. Det är genom enskilda skogsbönder, inte genom de stora bolagen eller Domänverket, som vi har skapat dessa tillgångar. Det är genom enskilda människors olika sätt att tänka och bruka. Det tror vi är så oerhört värdefullt för framtiden att vi också är beredda att avreglera. Vi tror på avreglering. Jag är mest orolig för hur det skall bli med ersättningen för naturvårdsmark och intrång. Vi moderater är icke beredda att ställa upp på att samhället, kommuner och landsting, skall kunna lägga beslag på skogsägarnas mark utan att betala ersättning. Med respekt för äganderätten borde man kunna kräva att varje intrång skall ersättas fullt ut. Jag tror på svenskt skogsbruk, och jag tror att svenska skogsbrukare, alla kategorier, är mogna för att leva upp till det förtroende som vi moderater är beredda att ge, nämligen att skogsbrukarna skall ha möjlighet att arbeta i frihet under ansvar.

Herr talman! Det bästa sättet att få bra naturvård är nog att utnyttja de enskilda skogsbrukarna. Gör upp med dem om ersättningen, så att de bevarar vissa områden och biotoper! Det är det billigaste, enklaste och effektivaste sättet för att bibehålla naturvärdena för framtiden. Sinikka Bohlin talade om allemansrätten. Den har vi aldrig ifrågasatt. Allemansrätten är en rättighet som också medför skyldigheter. Om dessa skyldigheter respekteras, kommer vi moderater aldrig att över huvud taget ifrågasätta allemansrätten. Sinikka Bohlin och jag har olika syn på dessa frågor, och det är väl okej. Men jag är fullständigt övertygad om att om vi skall komma någon vart med att leva upp till ambitionerna att slå vakt om värdefulla biotoper och naturvården inom skogsbruket, gäller det att skogsbrukarna med oss. Det behövs inte mer lagstiftning, utan ökad frihet. Då skapar man respekt. Den enskilde känner sitt ansvar. Vi vet -- och det var också jordbruksministern inne på -- att det pågår en utbildning och att medvetenheten på området har ökat väsentligt. Därför är jag optimistisk. Jag hoppas verkligen att man skall införa en ny skogspolitik som tillvaratar möjligheten till ökad frihet och därmed också till ökat ansvar.

Herr talman! Den här debatten framstår tyvärr kanske som något ostrukturerad när det gäller den areella delen. Ämnena pendlar mellan jordbruk, fiske och skogsnäring. Det är bara älgjakten som fattas. Jag vill först säga till Kaj Larsson att det naturligtvis är fel att tro att man kommer till rätta med fisket och fiskevårdens problem och behov genom att införa en allmän fiskevårdsavgift -- eller metskatt, som jag brukar föredra att kalla den för. En ökad rundgång av pengar är inte vad som behövs. Sportfiskarna har ingenting emot att betala skäligt för sig, om pengarna går den rakaste vägen mellan konsument och producent, dvs. att pengarna skall gå till upplåtaren av fiskevatten, så att han kan ta sitt ansvar för fiskevården. Detsamma gäller också statens områden som nu betraktas som fria fiskevatten. Det är naturligtvis inte så, att vi vill beröva de fiskandes möjligheter till fiske i dessa fria vatten, men det vore en bättre lösning att också i det fallet låta sportfiskarna få betala direkt till dem som har ansvar för fiskevården. Jag begärde egentligen ordet för att tala om skogen. Det finns anledning att påminna om skogens stora betydelse för Sveriges ekonomi och sysselsättning. Skogsnäringen är vår i särklass viktigaste exportnäring. Sammantaget inbringar den mellan 50 och 60 miljarder netto om året, dvs. fyra gånger så mycket som den samlade bilindustrin. Skogsindustrin sysselsätter ca 200 000 människor, direkt eller indirekt. Skogen har ett mycket betydande rekreationsvärde. Dessutom är den också -- som det tidigare har sagts här -- väldigt betydelsefull för miljön. Hellström på sin tid tillsatte -- har avgivit ett betänkande. Jag tycker att det finns anledning att citera vad Mats Hellström sade i direktiven till denna kommitté när det gäller de medel som Sinikka Bohlin talade om: ''En viktig utgångspunkt skall vara att medlen skall vara enkla och lätta att tillämpa, både av skogsägare och av myndigheter.'' Det är just därför som den skogspolitiska kommittén har kommit fram till att avregleringen i den nya skogsvårdslagstiftningen skall försvinna, vilket innebär att skogsägarna myndigförklaras och får inflytande över den egna skogens skötsel. Kommittén uttalar också att ''den nuvarande lagen har motarbetat sina syften avseende både naturvård och skogsbruk, därför att den begränsar möjligheterna för skogsägarna att använda alternativa brukningsmetoder''. Den nuvarande lagen har tvingat skogsägarna att rätta sig efter en mängd detaljreglerade föreskrifter och åligganden. Det är ju detta som har skapat det kritiserade ensidiga skogsbruket med kalhyggen, monokulturer osv. Den nya avreglerande lagen kommer att tillföra skogsbruket den mångfald som de 250 000 enskilda skogsägarna i Sverige innebär -- så många skogsägare finns det faktiskt i Sverige. Kommittén betonar också vikten av den enskilda äganderätten och menar att intrångsersättning naturligtvis måste utgå i fortsättningen för dem som drabbas av särskilda intrång till följd av beslut som fattas av naturvårdshänsyn, dvs. särskilda reservat o.d. Staten skall alltså ersätta för sådana intrång. Socialdemokraternas och vissa intresseorganisationers planer på att låta skogsägarna betala sig egen socialisering -- dvs. att låta skogsägarna betala skogsvårdsavgifter till en fond för reservatsinköp -- måste stoppas. Naturvårdshänsynen ökar faktiskt. Kommittén säger att biotopskyddet skall ges en ökad status, vilket för övrigt också tidigare betonats i vår skötsellag. Jag anser att produktionsmålet när det gäller skogsråvara i fortsättningen allra bäst kan tillgodoses genom en fri marknadsekonomi, och det anser också skogspolitiska kommittén. Den mycket skadliga skogsvårdsavgiften har ju också tagits bort, vilken enbart fördyrade skogsbrukets produktion. Det förslag som skogspolitiska kommittén har lagt fram är bra. Förhoppningsvis innebär det införandet av en politik som kommer att gälla under lång tid framöver.

Herr talman! Arbetsmarknadsläget är just nu mycket svårt i så gott som hela landet. Kristianstads län utgör inget undantag. Framtidsutsikterna i länet är särskilt dystra, speciellt på grund av försvarsbeslutet i våras, som innebär att två regementen försvinner. Det är självklart att en nedläggning av regementena sätter djupa spår i hela regionen. Från socialdemokratiskt håll kämpade vi för att åtminstone A3 skulle vara kvar, men det avslog den borgerliga majoriteten. Nedläggning av regementen i samband med en besvärlig lågkonjunktur gör det oerhört tungt för hela regionen. Framtidsutsikterna bedöms alltså som svåra, om inga åtgärder sätts in. Även dessförinnan hade Kristianstadsregionen skakats av nedläggningar och utflyttningar inom såväl den privata näringen som den offentliga sektorn. Totalt har tusentals arbetstillfällen försvunnit. Från regionens sida har vi inför gästande statsråd, bl.a. arbetsmarknadsministern, redovisat våra svårigheter och krav på hjälp och stöd. Med hänsyn till att nedläggningarna av regementena slår väldigt hårt har regeringen ett speciellt ansvar för den uppkomna situationen och bör naturligtvis också medverka till att överbrygga läget. Vi förväntar oss att detta sker. Idéer saknas ingalunda, sådana finns och har redovisats för statsmakterna. Närmast handlar det om satsningar inom utbildning, service och infrastruktur för att möjliggöra industriell verksamhet. I de planer som redovisats finns bl.a. ett EG kontor, ett internationellt centrum för hjälp till näringsliv och offentlig sektor. Frågan är mycket angelägen, men arbetet kan inte komma i gång utan statlig medverkan. Det är också offensiva satsningar av detta slag som behövs just nu, för att på nytt få fart på Sverige. Det är naturligtvis bra att regeringen efter lång väntan nu äntligen samlar sig till ett beslut i frågan om lokal för högskolan i Kristianstad. Från vår sida har vi i samband med försvarspropositionen i våras lanserat förslag om att landets första miljövärnskår etableras på P6 i Miljöskadorna blir allt svårare, och alla är överens om att det krävs enorma ansträngningar för att komma till rätta med det växande miljöproblemet. Från skilda håll har under de senaste åren frågan aktualiserats om att använda militärt kunnande i civila insatser på miljöområdet. Sedan vi presenterat förslaget i våras har vi märkt ett stort intresse för ett miljövärn. Arbetsuppgifterna för en miljövärnskår är många och stora, både i Sverige och internationellt. En FN-studie har beskrivit möjliga användningsområden. I studien sägs att de militära organisationerna är väl rustade för att ge sig i kast med katastrofsituationer. Man rekommenderade FN att stödja en miljöanvändning av militära resurser på olika sätt. Vid Riomötet om miljö och utveckling fick idén stöd från svensk sida av miljöministern, som uttalade att aktiva ansträngningar bör göras att använda militära resurser och militär teknik för miljöändamål, inkluderande nödsituationer. I och med att militärutgifterna minskar kan enorma resurser, av både finansiell, teknisk och intellektuell karaktär frigöras och i stället få produktiv användning i övergången till en hållbar utveckling, sade miljöministern. Jag välkomnar miljöministerns klara ställningstagande i frågan och uppfattar det som ett viktigt stöd för etablering av ett miljövärn. Även riksdagens utrikesutskott har ställt sig bakom Det finns således en mycket bred uppslutning bakom tanken på ett miljövärn, och vi måste nu gå från ord till handling. Kostnaderna för miljöförsummelserna är så höga att skälen till miljöskydd knappast kan överskattas, sägs det också i FN-studien. Där finns det redan personella och materiella resurser samt lokaler. Dessutom finns det redan på orten miljövårdsutbildning, som skulle kunna bilda grund för en miljövärnskår. Önskemålet från vår sida, vilket även framförts till regeringen, är att utbildningen ges på högskolenivå. Ytterst handlar åtgärderna på miljöområdet om mänsklig överlevnad, där vi alla måste ta ett större ansvar. Jag uttrycker min uppskattning över miljöminister Det man säger i Rio, får man stå fast vid här hemma. Jag förväntar mig nu ett initiativ i frågan från miljöministern.

Herr talman! Att i dag vara en medelålders kvinna med 30 års arbetslivserfarenhet, att vara en kvinna som har känt sig behövd på arbetet och som har haft nödvändiga arbetsuppgifter, men som nu är varslad eller uppsagd, är en alltmer vanlig situation på arbetsmarknaden. Att vara varslad eller uppsagd, att ens arbetsuppgifter helt plötsligt inte är värda någonting är en djupt kränkande situation för väldigt många kvinnor. Kvinnorna går också ofta ut i en arbetslöshet som blir mer långvarig än männens. I mitt län -- jag bor i Dalarna -- där man ganska länge stod emot den nuvarande lågkonjunkturen, har arbetslösheten naturligtvis också ökat väldigt starkt för männen. I dag är ungefär 15 % av de yrkesverksamma inom stålindustrin arbetslösa, och många fler är varslade. De arbetslösa kvinnorna talas det emellertid mycket litet om. Det blir inte stora rubriker när det sägs att något skall läggas ned, när det exempelvis rationaliseras inom kommun och landsting. Det blir inte heller stora rubriker när banker och försäkringsbolag börjar att rationalisera -- det kanske bara är ett par kvinnor åt gången som måste gå. Just de här kvinnorna har emellertid en lång arbetslivserfarenhet, och de har också en mycket begränsad arbetsmarknad att gå ut på. Antalet arbetslösa ökar väldigt starkt, inte minst när det gäller kvinnorna i vårt län. Antalet arbetslösa kommer också att stiga markant i samband med de inskränkningar som inte bara har gjorts utan som också planeras inom andra delar av den offentliga sektorn. Ett område som vi inte så ofta talar om är post och teleområdet. Naturligtvis kommer man också på den privata sidan, med fortsatt datorisering och förändrat kontorsnät, att minska den traditionella arbetsmarknaden för kvinnor. Jag talade tidigare om försäkringsbolagen, men bankerna är ju den stora krisbranschen. Vad har då de arbetslösa kvinnorna att förvänta sig av en förändring som utlovas genom sänkning av skatter och satsning på företag? Inte vet jag! Jag vet bara att mer än var sjätte av de arbetslösa är ungdomar, med övervägande antal unga kvinnor i åldrarna 16 till 24 år. När jag ser på Dalarnas arbetsmarknadskarta undrar jag hur man kan stimulera dessa unga kvinnor till en nödvändig utbildning. Hur skall man, i ett område där det inte finns någon tradition att satsa på högre utbildning, i den här situationen kunna säga till den unga kvinnan, att ''om du satsar på en ökad infrastruktur, dvs. utbildning, kommer du att klara dig bra i framtiden''? Den låga konjunkturen drabbar även andra områden, som detaljhandeln. Inom dessa områden finns dess värre också väldigt många deltidsarbetande kvinnor som nu är arbetslösa. Jag har talat med Handels representanter om detta, som säger att det här är ett stort bekymmer. De arbetslösa kvinnorna är dessutom starkt knutna till det lokala området och har svårt att tänka sig att pendla.

Varslen ökar och antalet arbetslösa kvinnor ökar. Vad säger man då till dem? I morse hörde jag någonting ganska skrämmande när det gäller beredskapsarbeten, nämligen att man i dag använder denna typ av arbeten som ett instrument för att dölja behovet av fasta arbeten. Jag har inte hunnit undersöka saken närmare, men jag skall göra det. Jungfrumässan i Falun senast, om kvinnors arbetsvillkor har jag fått höra att vårdnadsbidrag eller möjligheten att öppna eget företag skall lösa de flesta problem. För vem, undrar jag då. Gäller detta för kvinnor med 30 års yrkeserfarenhet, men i fel bransch, eller gäller detta för unga kvinnor utan utbildning och utan god ekonomisk bakgrund?

Herr talman! I den ekonomiska situation som vi befinner oss i gäller det att finna lösningar som ökar svensk produktivitet, lösningar som ger mer produktion med mindre resurser insatta. Nobelpristagaren i ekonomi, Gary S Becker, hävdar att ekonomiska incitament är det som driver människor till ytterligare insatser. Med en förbättrad jämställdhet finns det i så fall ekonomiska vinster att göra i samhället. Även om den generella standard och löneutjämningen drivits långt här i landet jämfört med i många andra länder -- så långt att Sverige enligt nobelpristagaren har förstört tillväxtincitamenten -- har kvinnor fortfarande lägre lön än män. Detta förhållande kan knappast beläggas med att kvinnor har sämre kunskaper -- tvärtom har svenska flickor högre betyg i alla ämnen utom i fysik och i idrott. De har högre genomströmningstakt och högre examensfrekvens vid universiteten, men de innehar endast 6 % av professorstjänsterna. Relativt sett är kvinnor ofta billig arbetskraft. Hur absurt det än kan låta kan detta bli en tillgång i den nya arbetsmarknadssituation som vi nu går in i. Om vi i stället utgår från det som de flesta av oss betraktar som en normal arbetsmarknadssituation, är det från min utgångspunkt tre saker som utgör förutsättningen för jämställdhet på arbetsmarknaden: 2.Könsneutral arbetsvärdering -- som vi har fått in i vår lag via EG. 3.Jämnare arbetsfördelning i hemmen. Utan det får kvinnor i gemen aldrig den tid arbetsmarknaden kräver när det gäller högkvalificerade jobb. Även här har Sverige följt EG och tillsatt en grupp som skall studera hur man får män att göra mer i hemmet och i sin familj, bl.a. genom att i större utsträckning sköta sina små barn. Man skall också komma ihåg att familjeansvaret inte bara handlar om de första småbarnsåren. I Sverige har familjediskussionen nästan bara handlat om vården av små barn, men även äldre barn behöver omsorg, fast av annat slag, för att kunna utvecklas till trygga, kapabla vuxna, i en värld som sannolikt blir mycket hårdare än den som här närvarande generationer har mött. Det är bra att vi har en jämställdhetsminister som tar frågorna på allvar och som inser vårt offensiva läge på detta område, i synnerhet i förhållande till Samtidigt skall man inte tro att jämställdhet är så enkelt som samma jobb, samma inkomst, samma liv. Jämställdhet är mer av lika möjligheter, samma chanser att välja samma jobb och samma liv, men det handlar också om att vara respekterad av sin familj och som människa i samhället som helhet -- helt oavsett vilket kön man har råkat födas till eller vilket liv man har valt. Det går att vara jämställd utan att ha exakt samma förvärvsinkomst som sin partner. Civilrätten är också en viktig del av jämställdhetslagstiftningen. Det inser många kvinnor som förlorade pensionsrättigheter när riksdagen för cirka tio år sedan fråntog kvinnan giftorätten i familjens pensionsförsäkring. Det ligger nära till hands att tro att alla partier i vår riksdag har samma genuina intresse av att driva på utvecklingen mot ett samhälle där män och kvinnor har samma möjligheter. Det tror jag också att debattörerna i denna debatt har. Jag ifrågasätter inte den politiska viljan, men jag beklagar det starka fackliga inflytandet över den socialdemokratiska politiken. Det var sorgligt, om än inte förvånande, att i tisdags konstatera att socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet satte fackets intressen framför kvinnornas. Ställningstagandet gällde huruvida man skulle överväga ytterligare formella åtgärder mot arbetsmarknadsparter som inte lever upp till lagens minimikrav. De borgerliga partierna är här beredda att driva på parterna och använda skärpta lagliga medel om parterna inte lever upp till kraven, medan socialdemokraterna helt hänvisade till parterna. I valet mellan kvinnornas intressen och parternas valde man fackets -- ett upplysande beslut för de kvinnor som vill skynda på utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle. tog vi från moderathåll upp den fråga som nu på sistone fått förnyad aktualitet, nämligen hur man kommer åt sexuella trakasserier inom utbildningsväsendet. Jämställdhetslagen berör endast förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, medan sexuella trakasserier på universiteten inte sorterar under detta. Enligt de undersökningar som gjorts är sådana trakasserier ett påtagligt problem. Om något är en jämställdhetsfråga så är det rätten att få sina kunskaper prövade på lika villkor, dvs. att ha samma möjligheter och samma rätt till utbildning. När vi moderater tog upp detta i arbetsmarknadsutskottet våren 1991 hänvisade man till brottsbalken och sade att det inte går att komma till rätta med problemen inom jämställdhetslagen. Att brottsbalken inte riktigt tycks räcka för att i praktiken förhindra dessa missförhållanden är tydligt. Att lagstiftningsvägen komma åt problemen tycks besvärligt; mycket handlar om attitydförändringar, som inom så många andra delar av jämställdhetsområdet. Nu har man åtminstone på Stockholms universitet börjat ta itu med problemen. Så är det inom många delar av jämställdhetspolitiken: även om lagen är en hjälp, och skall vara en hjälp, handlar det ytterst för kvinnor om att själva tillägna sig inflytande och makt. Historien är inte precis späckad med grupper som tilldelats sina rättigheter eller framgångar, utan snarare finner man i historien otaliga exempel på grupper som tröttnat på sin situation och som därför kämpat sig till rättigheter, makt och inflytande. Det är det svenska kvinnor nu är i färd med att göra. Det är vår uppgift att genom könsneutrala regelverk i möjligaste mån stödja denna process.

Herr talman! Som vanligt drunknar jämställdhetsfrågorna i andra frågor. I dag döljs jämställdhetsdebatten under rubriken arbetsmarknadspolitik. Men jämställdhetsfrågorna är mycket vidare än så. De rör hela livet, från vaggan till graven, vare sig vi finns ute på arbetsmarknaden, i utbildning eller i den privata sfären. Sätten att marginalisera kvinno och jämställdhetsfrågorna är många. Inom universitetsvärlden används begreppet jämställdhetspoliser om dem som arbetar för jämställdhet mellan män och kvinnor. Sydsvenskans sportchef skriver att svenska idrottstjejer springer och ler och är för tunga i baken. Det finns kvinnliga präster vars möjligheter att predika i kyrkan är starkt begränsade, och de är hänvisade till kontorsarbete etc. Min egen dotterson på fem år har på dagis lärt sig ramsan ''Pojkar är bäst, flickor luktar ruttet fläsk'' -- fast hans systrar är ju undantagna. Det här är saker som är svåra att komma åt. Det handlar om attityder som grundläggs tidigt och som tar sig uttryck i användningen av såväl talspråk som kroppsspråk och handling. Folkpartiets kvinnoförbund antog i våras ett kvinnopolitiskt program -- ett jämställdhetens ABC -- där vi bl.a. tar upp att förskolepersonalen och lärarna har ett ansvar för att skapa attityder för ett mer jämställt samhälle och ömsesidig respekt mellan pojkar och flickor, män och kvinnor. Vi anser att skolorna måste aktiveras att bedriva jämställdhetsprojekt med eleverna och att det avsätts särskilda projektpengar för detta. Det handlar också om att uppmärksamma föräldrarna på att pojkar och flickor behandlas olika. Dessa frågor behöver tas upp i föräldrautbildningen i ökad utsträckning. En annan fråga som jag vill ta upp i det här sammanhanget är den ekonomiska krisen och hur krispaketen slår i olika grupper i samhället. Både kvinnor och män måste naturligtvis ta sin andel av ansvaret för att lösa krisen, men bördorna måste fördelas rättvist. När nu krispaketens propositioner kommer anser vi att de måste innehålla konsekvensanalyser för olika grupper i samhället, inkl. kvinnorna, så att var och en ser hur åtgärderna slår i olika grupper. I vårt kvinnopolitiska program skriver vi: ''FPK anser att politiska beslut, som har ekonomisk innebörd, bör innehålla en särskild konsekvensanalys avseende effekterna för kvinnor. Analysen skall redovisas offentligt.'' Den tredje frågan jag vill beröra är den jämställdhetsrörelse som är på gång på grund av valresultatet förra hösten, då andelen kvinnor i riksdagen minskade, men också i en del andra politiska församlingar. Detta ledde till en vrede, som sedan har utmynnat i skapande av nätverk, aktivering av det kvinnoparti som redan fanns och tankar på ett nytt kvinnoparti. Det är en hälsosam reaktion, som inrymmer krav på ökat samarbete mellan kvinnor över partigränserna. Låt mig säga att jag inte tror att skapande av ett kvinnoparti är den bästa modellen. Jag tror att det är mycket bättre att jämställdhetsarbetet får en mer framskjuten plats i de partier vi har. Det finns ju förenande och åtskiljande frågor i kvinno och jämställdhetspolitiken. Forskningspolitiken, frågor om kvinnors hälsa, kvinnovåld är exempel på områden där vi har i stort sett gemensam syn, men det finns andra områden där vi skiljer oss åt. Jag tänker på familjepolitiken, som är en fråga där vi har olika åsikter i den borgerliga gruppen. Jag tänker på lagstiftning om rätten till barnomsorg, som mitt parti företräder, och om vårdnadsbidrag kontra barnkonto. Det har på sistone varit väldigt tyst från oppositionen. Vad Ny demokrati tycker i familjepolitiken över huvud taget är jag inte heller klar över, men kanske Johan Brohult har något att säga på den punkten. EG och jämställdheten har diskuterats tidigare under den allmänpolitiska debatten, men jag vill aktualisera frågan igen. Hotbilder har målats upp om att kvinnorna skulle trängas tillbaka till hemmen igen. Men hur förklarar avsändarna av hotbilderna då det faktum att danska kvinnor under den tid Danmark har varit med i EG har fått en mycket framskjuten plats på arbetsmarknaden? De ligger i dag nästan på Sveriges nivå. Danmark har 78 % och vi har 81 % av kvinnorna ute i förvärvsarbete. När man väger för och nackdelar med ett inträde mot varandra och ser det ur ett kvinnoperspektiv överväger fördelarna -- det är min övertygelse. Kvinnors valfrihet när det gäller hemarbete och yrkesliv främjas av att ett land har en god ekonomi, och för att vi skall få en positiv utveckling i Sverige fordras det att vi finns med i den gemensamma marknaden, inte står utanför den.

Herr talman! Varför har kvinnor inget eller mycket litet förtroende för politiker? När Aftonbladet under sparpaketsuppgörelsen gjorde en enkätundersökning om det fick alla våra partiledare låga siffror. Nästan hälften av kvinnorna vill inte ha någon uppfattning alls om politikerna. I dagens ekonomiska diskussion förs förhandlingarna på en sådan nivå att kvinnor inte känner igen sig. Det är mycket olyckligt eftersom förslagen i allra högsta grad berör kvinnor. Sparpaketen diskuteras i termer av valutaspekulationer, marginalräntor, transfereringar och skatteväxlingar. Men vad blir det för effekter av allt det här i det praktiska livet? Det har gjorts beräkningar som visar hur besparingarna drabbar kvinnor respektive män. Vi måste få veta hur de har utfallit. Jag har just i dag ställt en fråga om det till jämställdhetsministern. Jag tycker att det är viktigt att få klara siffror om detta. Den fördelningsgrupp som finns på finansdepartementet har nu en mycket viktigt uppgift när det gäller att förklara hur nödvändiga krisåtgärderna är och att belysa att alla måste vara med och betala. Ännu har jag inte sett något av dess arbete. Vi kan nu i stället läsa olika rapporter från framstående ekonomer som drar olika slutsatser, och det är mycket förvirrande. LO:s rapport visar att eftersom man nu minskar den inhemska köpkraften genom att göra det dyrare för alla att äta, bo och leva så tar man bort en stor del av företagens möjligheter att sälja. Och depressionen blir ännu värre. Andra rapporter säger att kostnadsnivåerna till varje pris måste sänkas, och en del förordar devalvering. Ingvar Carlsson tror att man kan beställa ett ekonomiskt geni som kommer med nya teorier och därmed klarar Sverige ur den kris som den under 80-talet förda socialdemokratiska politiken har försatt oss i. Den enda hållfasta ekonomiska politiken är en praktisk, sund ekonomi med vinstresultat som mål och utan spekulationer med vare sig pengar eller fastigheter. Här behövs det fler kvinnliga ekonomer -- det är jag helt övertygad om -- så att vi får de kvinnliga värderingarna med i beräkningarna från början. För att vi skall kunna ha en bra välfärd med god barnomsorg, bra utbildning, säker sjukvård och en trygg äldreomsorg måste räntorna enligt min uppfattning ned. Detta hör ihop. Därför måste vi tillsammans bidra med ökade skatter och minskade förmåner. Men det får inte ensidigt vara kvinnans trygghet och rättigheter som offras. Herr talman! Lönediskussionerna är i full gång. Marknadens avtalsparter måste ta sitt ansvar och snabbt träffa avtal. Det har stor betydelse för svensk trovärdighet. Under senare delen av 80-talet har löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökat. I går kunde vi på Ekot höra vilka enorma löneskillnader som finns, inte minst inom sjukvården. Läkare har fem till sju gånger mer betalt än övrig sjukvårdspersonal. Och naturligtvis skall de ha mer betalt eftersom de har större ansvar, studieskulder etc., men det kan inte vara rimligt med sådana enorma skillnader. Och det är bara ett exempel. Under den intensivaste delen av högkonjunkturen var det inte låginkomsttagarna som fick de största lönepåslagen, utan de som redan hade höga löner fick ännu högre löner. Det är häpnadsväckande. Men slutsatsen av den utvecklingen måste bli att nu när vi har lågkonjunktur så måste de med låga inkomster få påslagen, om det nu över huvud taget finns några utrymmen för lönepåslag. Det krav vi nu måste ställa på arbetsmarknadens parter är att det är låginkomsttagarna som skall ha de ev. löneökningar som det finns utrymme för. Herr talman! Vi läser dagligen om överfall, våldtäkter, rån och slagsmål. Respekten för människors liv och människors egendom minskar. Det behövs på flera områden skärpningar i svensk lagstiftning för att återvinna repekten. När lösningen ligger i att kvinnor skall få livvakt för att känna sig säkra har det gått för långt, tycker jag. Vi centerkvinnor anser att det måste vara en absolut sista utväg. Naturligtvis är det gärningsmännen som måste få sin integritet minskad -- det är i huvudsak de som måste bevakas. Arbetssituationen i vårt land är mycket tuff. Det är nu viktigt att vi åstadkommer fler arbetsplatser, inte minst för kvinnor. Regering och riksdag måste fortsätta att vidta kraftfulla åtgärder mot arbetslösheten. Arbetslinjen måste gälla. Det är viktigt, inte minst för kvinnorna.
Jag ger nu Johan Brohult replik på Barbro Westerholms anförande, eftersom Johan Brohult var apostroferad i det anförandet.
Herr talman! Jag tackar talmannen för detta. Det konstaterades att jag var ett borderlinefall -- det var tveksamt om jag skulle kunna få en replik. Det kanske är det faktum att det är så många kvinnor och så få män här som gör mig till detta borderlinefall. Barbro Westerholm frågade mig var Ny demokrati står då det gäller de här viktiga kvinnofrågorna. En del av svaret gav jag då jag instämde i Charlotte Vi har i vårt parti tyvärr försummat kvinnofrågorna, vilket bl.a. har fått till resultat att vi befinner oss på jumboplats när det gäller antalet kvinnor i förhållande till antalet män. Detta är någonting som vi får ta tag i. Det är då viktigt att framhålla att vi verkligen stöder allt som kan bidra till kvinnofrid. Vi har absolut ingen annan uppfattning än den som här har kommit till uttryck om det. I detta sammanhang kanske jag får framhålla att det från en del partikamrater har kommit en del osolidariska förslag om bordellhus och liknande. Jag har i alla fall som partiets representant i socialutskottet starkt tagit avstånd från sådana tankar.

Herr talman! Det finns en växande kvinnovrede i vårt land, och det är egentligen inte så märkligt. Den politik som nu präglar samhällsutvecklingen har haft och har sin udd riktad mot just kvinnor. Precis som Charlotte Cederschiöld sade tar nu många kvinnor saken i egna händer; de förstår vad kvinnoförbunden länge har förstått, nämligen att ingen frivilligt lämnar ifrån sig makten -- den måste man ta. Nu höjs allt fler röster från kvinnor utanför riksdagen och utanför de etablerade partierna för att vi kvinnor i riksdagen skall gå samman och försvara de positioner som kvinnorna i Sverige har uppnått. I förra veckan ställde Maria-Pia Boethius en berättigad fråga om det i en artikel i Dagens Nyheter. Därför vill jag ägna de minuter som jag har till mitt förfogande åt att fråga er andra som är med i den här omgången av debatten om ni är intresserade av ett samarbete över partigränserna. När våra manliga partiledare nu har lyckats med uppgörelser vore det väl konstigt om inte vi på samma sätt skulle kunna värna kvinnorna. Eller? Då tänker jag främst på de grundläggande, viktiga kvinnofrågorna. För oss s-kvinnor är det kvinnornas egna arbete som är grunden för jämställdhet. Med det egna arbetet följer den egna inkomsten, oberoendet och friheten. Och visst har vi lyckats i Sverige. 84 % av kvinnorna mellan 16 och 64 år har ett eget arbete. Ett av problemen är den låga lönen. Var tredje kvinna tjänar mindre än 10 000 kr i månaden; det gör bara var tionde man. Inom alla yrkesgrupper och i samtliga tre stora fackliga organisationer ligger kvinnor betydligt lägre i lön än sina manliga kolleger. Karin Starrin framhöll vikten av att satsa på de lågavlönade. Jag vet att man i arbetsmarknadsutskottet nu har enats om en skrivning som innebär att satsningen på att minska löneklyftorna är den stora jämställdhetsfrågan under 90-talet. Så långt var man enig. Men när det gällde frågan hur man skall gå vidare skilde man sig åt. Jag vill gärna fråga varför de borgerliga partierna inte fullföljer den här linjen och ställer upp på tanken att återinföra den solidariska lönepolitiken. Det var ju under tider med solidarisk lönepolitik, ungefär fram till 1985, som klyftan mellan låg och högavlönade minskade och därmed också mellan kvinnors och mäns löner. Från 1985, när principen om den solidariska lönepolitiken mer eller mindre slogs sönder till förmån för individuella lokala förhandlingar förbundsvis, började löneklyftorna öka igen. Visst borde vi kvinnor här i riksdagen kunna ena oss om att löneskillnaderna är en stor fråga och att vi måste satsa på de lågavlönade och därmed stötta upp fackföreningsrörelsen, som nu kämpar för just det. Då får vi också sätta den solidariska lönepolitiken i centrum. De behövs där därför att vård och omsorg av barn och gamla alltid måste utföras. Organiserar vi det inte tillsammans görs det på ett annat vis, och det betyder att vi kvinnor gör det privat. Vi lämnar inte barnen och de gamla på gatan. Genom statens indragningar av statsbidrag till kommunerna hotas nu vården och omsorgen. Det kan vi höra på radio och läsa om i tidningarna. Därmed hotas kvinnornas trygghet när de jobbar och många kvinnojobb -- lärare, vårdpersonal, lokalvårdare, undersköterskor, osv. Nog borde väl vi kvinnor här i riksdagen kunna gå samman om kravet att kommunerna måste få sina statsbidrag så att våra barn och gamla får sin vård och så att kvinnorna kan känna trygghet i sina jobb? Det har bildats ännu ett nätverk för kvinnor. Det består av ensamstående kvinnor som inte får vanligt underhåll från papporna till sina barn. De har hittills fått ett generellt bidragsförskott. Nu har det i en departementspromemoria föreslagits att detta skall göras om och att bidragsförskotten skall inkomstprövas. Det är inte bra, tycker vi s-kvinnor. Det medför att man frångår den generella välfärdens princip, och det gör att många kvinnor fastnar i fattigdomsfällan, dvs. att det inte lönar sig att höja sin lön. Det nya nätverket väntar sig också att vi kvinnor i riksdagen stöder dem i deras kamp mot en försämring. Kan vi här gå samman och hjälpa dem? Ytterligare en stor fråga för många kvinnor är pensionerna. Bara 20 av de nyblivna pensionärerna har 30 arbetsår. Medelpoängen för kvinnor är 2,84 och för män 4,13. En pensionsberedning arbetar med dessa frågor, och vi vet ännu inte vilket resultat den kommer till. Är vi beredda att samarbeta i den frågan för att skapa ett rättvisare system som gynnar just kvinnor? Precis som Karin Starrin sade är det viktigt att få veta hur krisuppgörelsen slår för olika personer. Det är klart att de fattiga kvinnorna drabbas av den uppgörelse som våra partier har gått samman om. Hur mycket de drabbas råder det delade meningar om. LO hävdar exempelvis att en ensamstående kvinna med ett barn och en inkomst på 133 000 kr kommer att förlora drygt 6 000 kr nästa år. Det är oerhört viktigt för oss att få det här klarlagt. Jag håller med Karin Starrin om att det bara är regeringen som kan ge oss ett officiellt besked på den punkten. Vi kan inte acceptera förslaget från invandrarministern -- som också har hand om jämställdhetsfrågorna --, nämligen en uträkning på hushållsbasis. Om man anser att kvinnor och män är självständiga individer, skall det även gälla här. Jag tycker att vi skall gå samman.

Herr talman! Mot bakgrund av det som Margareta Winberg framförde är det förvånande att Socialdemokraterna inte ställde några särskilda krav på kommunbidrag i krisuppgörelsen. Jag har emellertid begärt ordet framför allt för att svara på Margareta Winbergs fråga om huruvida de andra kvinnoförbunden vill samarbeta. Det har vi visat att vi vill. Men det gäller vissa frågor. Ett bra exempel är det ämne som Johan Brohult tog upp. Horribla förslag om bordeller skall man från kvinnohåll motarbeta så mycket det går. Vi får tydligen också hjälp inifrån Ny demokrati. Våldsfrågor är det också bra att samarbeta om. Det finns dock ideologiska skillnader mellan Socialdemokraterna, oavsett om det är kvinnor eller män som debatterar. Över de ideologiska skiljelinjerna kommer vi inte att samarbeta. Vi Moderater tycker att utbildningsinvestering skall löna sig för både män och kvinnor. Det skall löna sig att vara duktig i jobbet och sträva framåt. Om samhället inte utformas på det sättet kommer den ekonomiska utvecklingen inte att bli gynnsam. Det kommer att drabba de svagaste grupperna, som tyvärr för närvarande utgörs av kvinnor. Vi kommer således inte att arbeta över de ideologiska skiljelinjerna. Vi stöder inte heller den ståndpunkt som Socialdemokraterna har intagit när det gäller att sätta fackens intresse framför kvinnornas. I det valet håller vi på kvinnornas intressen.

Herr talman! Jag måste rätta Charlotte Cederschiöld på en punkt. Hon sade att vi inte har ställt några krav på kommunbidraget. Charlotte Cederschiöld vet nog, likaväl som jag, att dessa 7,5 miljarder i statsbidrag till kommunerna var under diskussion. Man diskuterade också den ytterligare indragning på 10 miljarder som den borgerliga regeringen har aviserat. Eftersom de borgerliga partierna i regeringen inte ville göra något åt detta, släppte man det. Därför ställde jag min fråga. Det är av ett vitalt kvinnointresse att kommunerna får dessa pengar. Behovet i den kommunala sektorn kommer att öka med 2 % fr.o.m. nästa år. Volymen minskar med 2 nästa år. Det är första gången på decennier som volymen minskar. Det betyder att service, vård och omsorg kommer att reduceras. Det betyder också att många kvinnor mister sina jobb. Kommunerna behöver dessa pengar. Det ville vi åstadkomma i förhandlingarna, men det gick inte de borgerliga partierna med på. Charlotte Cederschiöld säger också att det skall löna sig att vara duktig på jobbet. Visst skall det göra det. Jag vet att många sjukvårdsbiträden, lokalvårdare m.fl. gör sitt yttersta och är mycket duktiga. Som tack får de nu se att löneklyftorna mellan de låg och högavlönade ökar ytterligare. Jag frågar därför om Charlotte Cederschiöld är beredd att gå samman med oss andra och satsa på de lågavlönade, som i det här fallet är kvinnorna.
Herr talman! Vi känner igen bidragslinjen och talet om att behoven ökar. Visst är det så att behoven ökar. I dessa frågor, liksom i alla andra frågor, är man dock tvungen att koppla möjligheterna till resurserna. Mot behoven måste vi ställa de finansieringsmöjligheter vi har. Det går inte att bara tala om behoven. Finansieringen är en viktig del. Jag tror att det är ganska svårt för oss att nu här i kammaren föra en debatt om krisuppgörelsen. Vi skulle säkert kunna sätta oss ner och göra ändringar, men det skulle inte hjälpa så mycket. Vi får nog lämna den debatten. Jag tror att vi har mycket likartade uppfattningar när det gäller sjukvårdsbiträdenas möjligheter till löneutveckling. Det duktiga sjukvårdsbiträdet borde få högre lön. Vi vill ha mer av individuell lönesättning och mindre av kollektiv lönesättning. Jag tycker att det mycket duktiga sjukvårdsbiträdet skall ha bättre betalt än en kollega som kanske är mindre duktig.
Herr talman! Nu säger Charlotte Cederschiöld att hon vill lämna debatten om krisuppgörelsen, men det var hon själv som tog upp den. Det var därför jag påpekade att hon hade fel. Jag konsterar att hon inte är intresserad av någon debatt om de lågavlönade, utan här gäller det individuella lönesättningar. Vi har erfarenheter från år 1985 och framåt som säger att individuell lönesättning inte gynnar kvinnor och de lågavlönade. Cederschiöld anhållit att till protokollet få antecknat att hon inte ägde rätt till yttterligare replik.
Herr talman! Jag tycker också att yrken inom vård och omsorg och socialtjänst är gravt undervärderade i lönekuvertet. Det har varit så alltsedan 1800-talet, då Florence Nightingale bröt väg. Man behöver göra något åt denna orättvisa. Politiker skall inte lägga sig i avtalsförhandlingar. Detta får därför stå som en meningsyttring. Likalönsprincipen måste gälla. Det finns stora orättvisor i olika yrken mellan män och kvinnor. Om man skall gå ifrån krispaketets besparingskrav tycker jag att man har en skyldighet att komma med alternativa förslag. Vi har en regering som har kommit överens om ett krispaket. Jag har efterlyst konsekvensbeskrivningar så att vi i den framtida politiska verksamheten kan mildra åtgärderna något. Man måste då veta varifrån man skall ta pengarna. Just nu är det ganska tomt i kassan. Jag sitter med i arbetsgruppen som arbetar med pensionerna. Utredningen syftar till att utjämna de orättvisor som finns i dagens system och att skapa ett system som bygger på livsinkomst där obetalt arbete kan inräknas. Delning av pensionspoäng skall vara en frivillig möjlighet. Det motsätter sig dock Margreta Winbergs parti. Jag undrar vad ni har för skäl. Om man i ett parförhållande vill räkna pensionspoängen som en gemensam tillgång och dela på den, tycker vi att det skall vara möjligt. Det bidrar till jämställdheten.
Herr talman! Det är bra att Barbro Westerholm hävdar vårdpersonalens intressen. Den är lågt betald och undervärderad. Barbro Westerholm säger också att vi inte skall lägga oss i avtalsförhandlingarna. Jag vet det. Vad som behövs är emellertid en stark opinion, som kan bidra till att de fackliga organisationerna får igenom sina krav på satsningar på de lågavlönade. Det är därför viktigt att vi här i riksdagen kommer med meningsyttringar. Jag förstår att vi har stöd av Hur är det egentligen med den solidariska lönepolitikens princip? Det är en sak att säga att man stöttar de lågavlönade, men sedan måste man ta konsekvenserna av det. Hur ser Barbro Westerholm och Folkpatiets kvinnoförbund på den solidariska lönepolitiken? Jag kan konstatera att Centern, Folkpartiet och vi Socialdemokrater är överens om att det behövs konsekvensbeskrivningar av krispaketet. Jag menar inte att det skall leda till att uppgörelsen görs om eller bryts upp. Det är dock viktigt att inför framtiden veta hur sådana här uppgörelser slår för olika individer i en familj.
Herr talman! För att återknyta till frågan om samarbete över partigränserna kanske det vore klokt av oss att fundera över var framtida besparingar bör göras för att mildra konsekvenserna för kvinnorna. Jag tycker att man skall värderas efter insats i lönepolitiken. Jag kan inte se att det finns några uppgifter som är viktigare än att vårda och ta ansvar för andra människors liv och hälsa. Därför tycker jag att vårdpersonalens arbete är undervärderat. Det ligger vid sidan av frågan om den solidariska lönepolitiken. Vi arbetar nu med morgondagens pensionssystem. Vi ser att systemet slår orättvist för dem som pensioneras enligt dagens system. Lågavlönade kvinnor som har arbetat sedan tonåren kan t.ex. ha betalat in betydligt mera i pension än vad de får ut, jämfört med de högavlönade som har varit ute på arbetsmarkanden under kortare tid. Jag tycker att vi kvinnor över partigränserna bör återkomma till denna fråga för att se vad vi kan göra för den berörda kvinnogruppen.
Herr talman! Det sista Barbro Westerholm sade i sin replik tycker jag är bra. Jag håller med om att vi behöver gå samman och diskutera det problemet. Däremot delar jag inte uppfattningen om delning av pensionspoäng. Jag har litet svårt att se vad det har med jämställdheten att göra. Vi får ändå hoppas att vi i framtiden skall kunna räkna varje individ i en familj som en person, och att varje individ har sin lön och så småningom sin pension. Barbro Westerholm säger att vi skall värdera arbetet inom vård och omsorg. Men det är ju inte vi som förhandlar, och vi vet vilka värderingar de som förhandlar har. Nu har vi lyckligtvis kunnat se att de fackliga organisationerna vill satsa på de lågavlönade. De börjar nu kanske inse att arbete med människor har stor betydelse och är värt mycket mera än vad man har tyckt tidigare. Det är där den solidariska lönepolitiken kommer in. Därför har jag mycket svårt att förstå motståndet mot att acceptera den.

Herr talman! Jag välkomnar verkligen Margareta Winbergs vilja att samarbeta mer över partigränserna. Jag tycker att det är värt att notera att denna vilja är mycket större nu när Socialdemokraterna sitter i opposition än den var tidigare. Vi har tidigare gjort några sporadiska försök att samarbeta i vissa gemensamma frågeställningar. Vi lyckades i de fåtal frågor där vi var överens över partigränserna. Nu kanske vi kommer att få se flera resultat, eftersom Socialdemokraterna har en helt annan vilja till samarbete. Jag håller med om att vi måste sträva efter att det egna arbetet skall vara en självklarhet för kvinnor. Den egna inkomsten måste gälla, så att man kan försörja sig själv. Vi måste få en mer rättvis lönesättning. Vi kan inte acceptera de löneskillnader som finns i dag. Hur skall vi gå till väga med det arbetet? Jo, det gäller naturligtvis att driva den opinionen och påverka de avtalsparter som skall förhandla. Varför är det så självklart att säga att kvinnorna inte skall vara med och förhandla? Vi måste naturligtvis också våga ta upp den kampen och se till att kvinnor sitter med i de beslutande instanserna i fackförbunden. Det måste också vara en gemensam målsättning för oss. Det skall vara individuell lönesättning efter prestation. Ett rättvist lönetänkande måste naturligtvis ligga i botten även i ett sådant system. I våras förde vi en dikussion om kommunernas statsbidrag. Vi måste tolerera och acceptera en indragning för att klara den svenska ekonomin. Dessa pengar finns egentligen inte. Kommunerna får stora delar av statsbidraget efter gjorda insatser. Margareta Winberg talade om rättvisa pensioner. Vi centerkvinnor säger att vi skall ha rättvisa pensioner. Nu utreder man ett nytt pensionssystem. Det är viktigt att det kommer att finnas en rejäl grundpension i botten. I annat fall kommer kvinnorna att få låga pensioner även i fortsättningen.
Herr talman! Först till detta med kommunbidraget -- det statliga bidraget till kommunerna. Det är konstigt att det inte finns andra sektorer som man kan spara på, och det är konstigt att det alltid är för de områden där kvinnor arbetar som man hävdar att vi skall dra in. Det betyder ytterligare frivilligarbete. Man skulle kunna roa sig med att tänka hur det skulle se ut om männen arbetade lika mycket frivilligt som kvinnorna gör -- släckte bränder om de hade lust, lagade vägar, byggde dagis osv. Men det är det aldrig fråga om, utan det är alltid på de områden där kvinnor arbetar som vi skall ha ytterligare frivilligt arbete. Det är en mycket konstig logik, tycker jag. Ingen av de andra partiernas representanter har svarat på frågan om bidragsförskottet, Karin Starrin till det förslag som nu cirkulerar, att man skall inkomstpröva bidragsförskottet? Kan Karin Starrin tänka sig att kämpa emot det förslaget, för att på det här området behålla den generella välfärdspolitiken? Sedan säger Karin Starrin att vi måste vara med och förhandla. Det bestämmer ju inte vi här i riksdagen. Vi arbetar mycket ihop med de fackligt verksamma kvinnorna för att stötta och uppmuntra dem, så att de skall våga ta steget upp och bli förhandlare. Men vad de behöver är ju opinionsstöd för att de skall våga satsa på de lågavlönade. Under den tid då vi hade solidarisk lönepolitik visade det sig att klyftan mellan hög och lågavlönade minskade. När man övergav den principen, ökade återigen klyftorna. Vill man minska löneklyftorna, så finns det alltså ett instrument. Jag begriper inte varför inte ni i de borgerliga kvinnoförbunden vill använda det instrumentet -- om ni nu värnar om de lågavlönade kvinnorna.
Herr talman! Som svar till till Margareta Winberg vill jag betona att vi tror på kvinnorna. Vi tror på deras egna möjligheter och egna sätt att visa att man är duktig i sitt arbete, så att man är berättigad till en riktig, skälig lönenivå. Det är också viktigt att man håller ihop med ett ökat engagemang i de här frågorna. Jag anser att det är passiviserande att tycka att en rättvis lönepolitik bara skall gå ut på att man tittar i en lönetabell och läser av att det och det arbetet skall ge den och den inkomsten. Jag tror på kvinnorna, men jag tycker att vi nu kan göra viktiga insatser genom att trycka på inför avtalsmarknadens parter och verkligen få ökad förståelse för våra krav. Och jag tycker att vi är på god väg därvidlag. Margareta Winberg kom in på en ny fråga -- hur vi ställer oss till bidragsförskotten. Från centerkvinnorna har vi i remissomgången svarat att det är oerhört viktigt att vi hittar ett system som ger mer tid för barnen och föräldrarna -- i det här fallet så att barnen skall få mer tid med både pappan och mamman. Vi tycker inte att man hittar det systemet genom att enbart inkomstpröva bidragsförskotten, och sedan kanske låta detta gå ut över bostadsbidragen. Jag tror att Margareta Winberg och jag hyser samma stora skepsis inför det här förslaget som vi har sett i dagsläget. Vi önskar ett mer utvecklat förslag i den frågan. När det gäller statsbidragsstödet tycker jag att det är mycket viktigt att alla parter känner ansvar. Det går inte bara, för att vi är kvinnor och för att den största kvinnliga arbetsmarknaden har varit inom offentlig sektor -- och inom kommunsektorn -- att tro att det går att hitta finansieringar genom statsbidraget. Vi måste se på alternativa vägar. Och det som är viktigt när det gäller kommunernas uppgifter är ju de servicetjänster som hela tiden måste utföras åt kommuninvånarna. Man kan hitta olika vägar att få dessa servicetjänster utförda. Det behöver inte bara ske i kommunal regi.
Herr talman! Till det senast anförda vill jag säga att jag vet att det kan ske i annan regi. Men pengarna vill ju ändå de ha som utför tjänsterna. Det handlar egentligen inte om en privatisering av verksamheter, utan det handlar om en privatisering av våra skattepengar. Vi lämnar ifrån oss bidraget till aktiebolag, handelsbolag och allt vad det är, men vi tappar insynen och inflytandet. Det är ju också så, att det inte blir någon besparing på 7,5 miljarder. De ca 35 000 kvinnor som 1993 drabbas av den här åtgärden och blir arbetslösa -- de ställs naturligtvis inte på gatan, utan de måste ha sin försörjning. Och den försörjningen får de ur arbetsmarknadsfonden. Där finns det inte heller pengar, utan vi måste låna till den utgiften. Då är man inne i en rundgång som kanske inte är så bra. Karin Starrin säger att vi tror på kvinnorna -- och utifrån det skall kvinnorna själva kämpa sig fram till högre löner. Men vi måste ändå komma ihåg vems värderingar det är som styr och i vilken maktstruktur de här kvinnorna, som vi alla tror på, skall kämpa för en högre lön. Det är ju värderingar som under århundraden har präglats av männen, och det är uppbyggda strukturer som inte alls gagnar kvinnor och kvinnors arbete. Det är därför som jag tycker att det är så väsentligt att man genom påtryckningar och genom att dra konsekvenser av viljan att satsa på de lågavlönade, dvs. kvinnorna, också bejakar en princip -- den solidariska lönepolitiken, som har varit verksam tidigare men som nu inte finns längre.

Herr talman! Jag vill tala om arbetsmarknaden i Storstockholm. Inte är det lättare att bära arbetslöshet om man bor i ett storstadsområde än om man bor i glesbygd eller på en liten ort. Ibland tror jag att det finns de som tror det. Varför skulle annars de arbetspolitiska medlen fördelas så som skedde t.ex. i våras när regeringen ansåg att de tre storstadsområdena tillsammans kunde klara sig med 26 miljoner kronor i stöd, medan Norrland kunde kvittera ut 600 miljoner? Och då skall vi komma ihåg att vi bara i Stockholms län har lika många arbetslösa som finns från Gävle och uppåt. Jag missunnar inte norrlänningarna arbetsmarknadspolitiskt stöd, men den här perioden med arbetslöshet ser helt annorlunda ut än vad tidigare konjunkturnedgångar gjort. Då har det trots allt funnits vissa möjligheter att få jobb i storstadsområdena -- och många flyttade ju faktiskt hit av den anledningen -- men nu är det slut med det. Jag skall nämna några exempel på vad jag menar: Det gäller den totala avindustrialiseringen i Stockholms län -- vi har i stort sett inga industriarbetsplatser kvar i vår region. Margarinbolaget, Finnboda varv, Vin & Sprit, för att inte tala om de stora företagen som Atlas Copco -- allt är borta eller på väg att flytta. Det gäller också den mycket stora kontorsarbetsmarknaden i vår region. Varje kontor, från det lilla bokföringsföretaget till de stora försäkringsbolagen och bankerna, rationaliserar och datoriserar. Det är nödvändigt -- produktivitetsutvecklingen i den privata tjänstesektorn har varit urdålig -- men i samband med att det sker i den här svåra lågkonjunkturen blir effekterna för tusentals kontorister, särskilt i fyrtioårsåldern och däröver, alldeles fasansfulla. Vidare gäller det den i de flesta fall ideologiskt bottnade slakten av kommunerna. Ett exempel är Huddinge, en av länets 24 kommuner -- jag bortser från Stockholms kommun, som ju är den 25:e. I Huddinge har man dragit in 643 tjänster -- nästan alla i kommundelsnämnderna. Det är alltså omsorgspersonal och i viss mån lärarpersonal som får gå. Jag behöver inte nämna vilket kön det oftast är fråga om. Till detta kommer byggarbetslösheten. Den är allmänt omvittnad och mycket omtalad också här i kammaren. Vi räknar med man här i Stockholms län exporterar 2 000--4 000 arbetslösa byggjobbare till andra län. Dessa har jobbat i Stockholms län, men nu går de arbetslösa i sina hemlän. Herr talman! Med förlov sagt: Det som har hänt med det kanske största byggprojekt på decennier som vi har planerat i vår region är inte något annat än en skandal. Det är en skandal när det gäller de ansvariga politikerna. Arlandabanan var i princip igångsättningsfärdig när den nya regeringen tog över. Då satte man i gång med dogmatiska -- jag kan inte använda något annat ord -- privatiseringsutredningar. Dessa resulterade inte i något annat än en katastrofal fördröjning av det här projektet. Nu antyder vissa regeringspartier att det kanske inte skall vara någon bana alls. Detta är mycket mycket oroande. Det budskap jag skulle vilja skicka vidare till regeringen är att arbetsmarknadsministern och kommunikationsministern nu måste lära sig att dra åt samma håll och få i gång det här bygget, som borde ha varit i gång för ett halvår sedan. Allt annat är nämligen oacceptabelt och får katastrofala konsekvenser. Stockholms län förra veckan. Till detta kommer varsel som gör att prognosen för eftervintern visar att närmare 100 000 kvinnor och män i Stockholms län kommer att beröras. Vad skall man göra åt det här eländet -- för det är ett elände? Jag tänker t.ex. på Marianne, som jag känner väl. Hon är 52 år och kontorist sedan 15 år tillbaka. Dessförinnan var hon kassörska i Konsum. Hon flyttade till Stockholm på 70-talet och kom hit från Östergötland tillsammans med sin man, som fick jobb i Stockholm. Så småningom skilde de sig. Men Marianne kunde behålla radhuset, för hon hade ett jobb som kontorist. Jobbet var visserligen lågavlönat, men hon räknade med att det skulle vara tryggt fram till pensionen. Barnen håller på att flytta hemifrån. Det är nu som Marianne drabbas av det hemska. På hennes jobb skall man nämligen halvera personalen. Trots allt kände sig Marianne rätt så optimistisk i somras, när hon skulle börja på en AMU-utbildning. Äntligen, sade hon, skall jag lära mig modern datahantering och kontorsadministration. Jag skall komma igen med ny kraft och nya kunskaper, sade Marianne. Nu är läget det att Länsarbetsnämnden i Stockholms län minskar antalet beställda utbildningsplatser från 6 000 till 2 000 på ett bräde. Marianne och tusentals andra kvinnor och män kommer inte att få sin utbildning. De kan inte komma igen när konjunkturen vänder. Detta är grymt och cyniskt. Dessutom är det samhällsekonomiskt vansinnigt att slösa bort så mycket av lärarkompetens och bra utbildning. Herr talman! Taletiden är snart slut. Men jag skulle vilja säga att jag, om arbetsmarknadsministern var här, hade velat avkräva ett löfte av honom. Han måste komma ihåg att det, för att hela Sverige skall leva, krävs att också Marianne och andra som flyttat hit till Stockholm får en chans till utbildning och jobb också i framtiden. Det tycker jag att man skall komma ihåg i samband med den nya propositionen. Det gäller att fördela arbetsmarknadsmedel och investeringsmedel så, att de också kan komma den här regionen till godo.

Herr talman! En avgörande regionalpolitisk fråga för stockholmarna och stockholmarnas framtid är den uppgörelse som har träffats mellan moderater, socialdemokrater och folkpartister om det s.k. Dennispaketet. Jag tvekar inte att använda ordet katastrof när det gäller effekterna av uppgörelsen. Den är en katastrof för både miljö och skattebetalare. Såväl miljöxperter som ekonomer har helt underkänt den analys som Stockholmsleder AB presenterat och som beslutet grundar sig på. Kommunikationsminister Mats Odell jublade när avtalet var klart. Nu skulle bilismen minska med 35 % i Stockholms innerstad, och därmed var saken klar. Blir det så? Det har vi ju ingen aning om. Bilismens utveckling är lika okänd som allt annat som berör framtiden. Men en sak vet vi, och det är att trafiken ökar när fler vägar byggs. Några ungdomar -- bl.a. min son Hasse -- satt häromkvällen och diskuterade hur det skulle bli i framtiden. Stockholm, deras stad, skulle förstöras av politiska 40-talister med storhetsvansinne och behov av att bygga monument över sig själva. Ungdomarna undrade om det inte fanns något nytänkande hos politiker. Är bilismen och bilarnas framkomlighet viktigare än luft, vatten och känsliga grönområden? Vad har de för rätt att förstöra vår stad? undrade ungdomarna. De kände inte alls någon tilltro till de subjektiva värderingar som Dennispolitikerna står för. De här ungdomarna -- de flesta av dem är studerande vid universitet och högskolor i Stockholm och alla är uppväxta i Stockholm -- var mycket undrande över att politiker inte har en aning om teknikens utveckling och om att det finns andra trafiklösningar som är bättre i stora städer. Tänk om vi kunde ligga först med att utveckla och använda modern teknik i stället för att använda gammaldags lösningar som inte fungerar och som förkastas av mera framsynta politiker i andra länder! Det var ungdomarnas slutsats. Centern förstår de här ungdomarnas vrede och ställer upp på deras önskemål. Gör ni andra politiker det? ''Hotet mot Stockholm'' heter en skrift som Socialdemokraterna givit ut. Jag tog för givet att det handlade om trafiklederna. Men det handlade om oron för nedskärningar inom barn och äldreomsorg, om höjningen av avgifter och taxor som drabbar de som har låga inkomster. Inte ett ord sades om att de miljarder som tas från just de här pengarna läggs på en utbyggnad av Öster och Västerlederna. Det är väl ingen som tror att det i slutänden inte blir skattbetalarna som får stå för kalaset. Så har det ju blivit när det gäller alla andra machoprojekt som genomförts. Globen är bara ett exempel. Det verkar som om manliga politikers främsta intresse är att skapa potenta symboler över sig själva -- vi kan bara fantisera om varför: en Djurgårdsleden, blir verklighet kan många politiker få sin egen fallossymbol i form av en avgasskorsten på Djurgården. Den arktitektoniska utformningen kan göras så, att den speglar vars och ens karaktär. Symbolerna kan tillägnas Mats Odell, T.o.m. Lennart Rydberg kan nog få en skorsten, trots att folkpartisterna inte riktigt vågar stå för sin åsikt. De vill säga ja och nej lika kraftfullt. Framtidens dom över de här kortsiktiga gammelmanslösningarna beträffande framtidens kommunikationer kommer att bli förödande -- och det med rätta. Ingen annanstans har det visat sig att biltrafiken minskar när nya vägar byggs. Dessutom kräver finansieringen att bilismen skall öka, för annars räcker inte intäkterna. Kostnaderna stiger ju dag för dag för de här projekten. Vem skall betala? Är det exploateringen av grönområden som skall stå för fiolerna? Handlar det om nya stormarknader på norra Djurgården, i Nackareservatet och på Mälaröarna? Är det så det är tänkt? Är det för det här som vi skall ge statliga garantier? Det blir ju så många arbetstillfällen, säger man. Ja, men fruktansvärt dyra. Undrar just, Ines Uusmann, hur många arbetstillfällen för kvinnor som skulle få kosta uppemot 1 miljon per styck. Lennart Daléus, Pär Granstedt och jag motionerade i januari om att man skulle dela upp Dennispaketet för att snabbt skapa arbetstillfällen och förbättra möjligheterna att ställa bilen hemma i stället för att använda den till och från arbetet. Nu kanske inte ens kollektivtrafiksatsningarna kommer till stånd. Vägutbyggnaderna blir så dyra att man kanske blir tvingad att ta bort en del av det andra. Det är ju inte klokt! Mats Odell har gång på gång, bl.a. här i kammaren, betonat att paketet är en odelbar helhet. Nu plötsligt är helheten inte viktig. Tala om att skapa politikerförakt! Nej, nu är dags för sans och eftertanke. Följ naturresurslagen och gör en miljökonsekvensanalys. Gör en oberoende, långsiktig ekonomisk bedömning innan statliga garantier ges. Rädda Djurgården och Mälaren från förödelse och ge Stockholm en miljöchans med världens bästa kollektivtrafik.

Herr talman! De senaste veckorna har det blivit alltmer uppenbart för de flesta av oss att festen är över. Kvar på borden finns bara rester och obetalda räkningar från festarrangörerna. Därför ser vi en tendens i svensk politik till att regering och opposition samarbetar på bred front för att städa rent och dela på notan. Mot bakgrund av denna eftertankens kranka blekhet är det kanske i viss mån befogat att närmare titta på olika heliga kor. Skall vi skicka dem till slakt eller göda dem tjocka och feta? Några minuter vill jag tala om en av dessa politikens symbolfrågor -- Inlandsbanan. Kring denna har diskussionen alltid varit känslomässigt infekterad, och man hittar förkämpar och motståndare tvärs över partilinjerna. Inlandsbanan byggdes på 30-talet. Det är en bana som byggdes sent. Ganska snart fann man att den var en felsatsning, att de teorier som investeringen vilade på inte fungerade i praktiken. Det fanns helt enkelt inget behov av en längsgående järnväg från Gällivare till Kristinehamn. Den i och för sig goda tanken, att det norrländska inlandet härigenom skulle få ett rejält uppsving, visade sig bara vara en dröm. Både person och godstrafiken gick, som den alltid dessförinnan gjort -- nämligen i västöstlig riktning utmed älvdalarna, där människorna har bott i tusentals år. Därför lades stora delar av trafiken ned redan efter ca 30 år, på 60-talet, och alltsedan dess har banans framtid -- eller kanske man skall säga brist på framtid -- stått i rampljuset. Så sent som 1991 fattades i den här riksdagen ett beslut som skulle förbereda en total nedläggning. Det beslutet innebar att vi satsade 36 miljoner per år på att upprusta och nyinvestera i den busstrafik som går parallellt med banan. Parallellt och parallellt, busstrafiken går på vägarna, som har den fördelen att de passerar byar och samhällen där människor bor, så att hållplatserna kan ligga mer praktiskt till. Järnvägsspåret stryker fram mitt i storskogen. Beslutet att investera i busstrafik kan tyckas motiverat, då alla räknade med att Inlandsbanan skulle läggas ned. Härigenom skulle en fortsatt persontrafik garanteras. Men så kom den stora skälvans dag, och för att kunna skjuta ifrån sig det formella nedläggningsbeslutet, lade vår riksdag hundra miljoner på rådrumsårets altare. Det är hundra miljoner som inte direkt togs ur kassan, för kassan var tom.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 Förslagen kring Inlandsbanans framtid kommer, om de förverkligas, att kosta oss åtskilliga hundra miljoner de närmaste fem åren. Tänkt är, att det bolag som skall ta hand om driften skall få ett årligt bidrag om 27 miljoner. Därtill får man ta över de normala underhållspengarna, som uppgår till 45 miljoner per år. Det finns också ett eftersatt upprustningsbehov på de sträckor där godstågen går fram. Det är en begränsad del av banan. Här räknar man med 250 miljoner i investeringspengar, men de pengarna vill man också ge till det nya bolaget. Meningen är att de skall räcka till investeringar över hela bannätet. Eftersom det sägs att det är ungefär 400 miljoner som behövs för att upprusta persontrafiksdelarna, förstår alla att detta bara inte kommer att gå. Det kommer att bli en urvattning av de anslag som är livsviktiga för skogsindustrins systemtåg. Men det är inte nog med det. Bolaget skall även vederlagsfritt få överta SJ:s rullande materiel och även SJ:s fastigheter utmed spåren. Vederlagsfritt och vederlagsfritt. Det är staten, skattebetalarna, som får ersätta SJ med si eller så många hundra miljoner. Man förhandlar just nu om summans storlek och om hur den skall utbetalas.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 Redan rådrumsårets kostnader innebär att vi har subventionerat varje resande på den här banan med 4 000--8 0000 kr. Herr talman! De här turisterna och de berörda Norrlandskommunerna förlorar ingenting på en nedläggning. Bussarna går där de går, och de kan svälja en högre beläggning. Det bli bättre lönsamhet där. En intressant reflektion är för övrigt att det inte är naturen kring banan som är turistens upplevelse. Där finns det mest snårskog. Höga berg och milsvid utsikt finns i den närliggande fjällvärlden, och dit kommer man på vägarna. Det är väl också därför som de 25 000 turisterna egentligen bara är en marginell siffra i den totala turistvolymen där uppe.

Herr talman! Jag vill säga några ord om Uppsala län i den här regionalpolitiska debatten. Vi lever i krispaketens skugga i dag. Då tyckte jag att det var i högsta grad angeläget att belysa de problem, men också de möjligheter, som finns i just Uppsala län. Under många år har jag varit med i den här debatten och tagit upp frågan om vårt län. Nästan alltid har det varit den norra länsdelen som haft de stora bekymren. Det finns fortfarande stora bekymmer i den norra länsdelen, t.ex. i Skutskär. Massafabriken som Stora Kopparberg äger rationaliserar väldigt hårt. Där finns det, som sagt var, bekymmer. Så sent som i går kväll var jag där på ett möte. Jag åkte tåg till Gävle och möttes där av en person från Skutskär. Jag skjutsades av honom, och under tiden hann han berätta för mig att han var 60 år och att han i år gått hem med förtidspension från fabriken. Hans son, som är 34 år, har tyvärr blivit arbetslös. På så sätt fick jag under några minuter situationen mycket effektfullt belyst. Vi har en ort som heter Karlholmsbruk. Där finns Karlitfabriken. Den riskerar just nu att helt gå under. Jag vet inte om löntagarna möjligen kan ta över fabriken. Men där finns stora risker för att hela den grund som Karlitfabriken i Karlholmsbruk utgör för de här människorna rycks undan. För några veckor sedan var jag nere i Enköping. Nu talar jag om den södra delen av länet, för att få en spridning av informationen. Jag besökte ett antal småföretag. Det var intressant att komma till de här småföretagen. Men det var också jobbigt att märka hur svårt de just nu har att klara sin verksamhet och vilka bekymmer det finns när det gäller att klara vidare drift av de olika företagen. Trots att Älvkarleby fortfarande har den största arbetslösheten, är det Uppsala som nu ligger näst intill när det gäller arbetslöshetssiffror. Det är inte en situation som vi är vana vid. Uppsala är navet i vårt län. Men där har man också stora bekymmer. Jag tänkte referera ett brev som nyligen har lämnats till arbetsmarknadsdepartementet från länsstyrelsen, där Jan-Erik Wikström, som satt som ledamot här för bara några månader sedan, nu är landshövding. Han har undertecknat detta brev tillsammans med sina medarbetare på länssstyrelsen. Man talar i brevet om, att räknar man samman de arbetslösa och de personer som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder har arbetslöshetstalet tredubblats på ett år. Man säger också i en prognos att man sommaren 1993 riskerar att vara uppe i 9 % arbetslöshet. Jag ser naturligtvis inte detta som en förväntan, utan det måste vara en trend som bör brytas. Det är inte en prognos som skall infrias. Man skriver att det som har anslagits i krispaketet inte räcker till. Det behövs ytterligare insatser. Länsarbetsnämnden har precis i de här dagarna givit ut en rapport, som jag har tagit del av. Där säger man att totalt 22 124 arbetssökande är i kontakt med länets arbetsförmedlingar. Det är, som jag har sagt förut, en siffra som stiger oerhört snabbt. Länsstyrelsen trycker vidare på vikten av att satsa på beredskapsarbeten. Vi behöver, skriver man, ytterligare 700 platser inom tjänstesektorn. Man trycker också på vikten av att vara flexiblare i tillämpningen av regelsystemet, så att man inte låser fast sig i regler. Finns det riktiga projekt bör pengarna få användas, så att folk kommer i arbete snabbt. Det får inte haka upp sig. Jag har ett bra exempel från den ort jag kommer ifrån. En ideell förening skulle startas, och vi höll på att fastna i regelsystemet. Men vi lyckades på något sätt lösa det problemet. Det projektet är nu utfört. Många människor har fått jobba med det, och det var en fin sak som gjordes i ordning under våren och sommaren. Så det går om man är litet mer flexibel. Vi pratar också om, och det är viktigt att stryka under det, att samhällets insatser inte bara görs kortsiktigt för att minska arbetslösheten, utan de skall givetvis vara långsiktiga och främja den framtida tillväxten. Satsningar på infrastruktur och näringsliv i Uppsala län har goda förutsättningar att bli framgångsrika. De kan medverka till en utveckling av och ge problemlösningar för andra delar av landet. Hur kan det vara så? Jo, jag menar att Uppsala län, på grund av sitt läge, genomkorsas av många stora kommunikationsleder av mycket stort nationellt intresse. Om man tidigarelägger dessa utbyggnader kommer det att förbättra sysselsättningsläget, dels för oss, givetvis, dels för andra delar av landet. Jag tänker t.ex. på utbyggnaden av Ostkustbanan och byggandet av Mälarbanan. Det är mycket viktiga saker. Arlandabanan måste också anslutas till Ostkustbanan. Vi har tagit fram en lång rad projekt. Jag vill betona -- tyvärr tar talartiden slut mycket fort -- att vi har hört arbetsmarknadsminister Hörnlund tala om väldigt höga tal av industrijobb som har försvunnit och som kommer att försvinna inom några år. Men vi har, som vi säger, behov av krafttag för vårt län. Och vi har nödvändiga och viktiga projekteringar. Vi står väl förberedda att ta emot de resurser vi kan få för att starta dessa jobb.

Herr talman! I dag känner vi inte igen oss i Östergötland. Vi har varit bortskämda med att ha en hög sysselsättning och låg arbetslöshet, även om vissa orter har varit drabbade av problem. Nu står vi en helt ny situation, där vårt län har drabbats mycket hårt av den djupa och långdragna lågkonjunkturen. Varslen har varit mer omfattande och arbetslösheten har ökat kraftigare i Östergötland än i något annat län. I slutet av augusti fanns över 16 000 öppet arbetslösa -- i länet en ökning med över 9 000 personer eller 128 % på ett år. I hela landet var ökningen 89 %. Tyvärr ser framtiden ännu mörkare ut. Om ett år kommer 25 000 östgötar att sakna fast jobb. Tillbakagången är störst inom industri och offentlig sektor. Sämst till i Östergötland ligger Norrköping, med över 5 000 öppet arbetslösa. Det betyder att den öppna arbetslösheten nu är uppe i 7 % i Skellefteå 5,8 % och Gävle 6,4 %. Om ett år kommer 10 000 av Norrköpings 75 000 människor i arbetsför ålder att stå utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det motsvarar 13 %. Förhoppningen är att satsningarna i krispaketet på ungdomspraktikplatser kommer att minska den öppna arbetslösheten. ''Men det innebär inte att det egentligen sker något trendbrott när det gäller sysselsättningen. Tvärtom ökar den verkliga arbetslösheten.'' Det sade arbetsförmedlingens chef i Norrköping i en tidningsintervju häromdagen. Norrköping, Strömma, läggs ner om några månader, och ytterligare 200 personer kommer att mista jobbet. Till detta kommer riksdagens beslut att lägga ner F 13 nästa år. Det betyder ett bortfall av 500 jobb på flottiljen och ytterligare 200 jobb som följdeffekt. Norrköpings kommun kommer också att skära ner verksamheten. 2 000 anställda kommer att mista sina jobb 1992-1993. Det är ungefär en femtedel av de anställda. Bakom varje siffra döljer sig en människa, som känner oro inför sin framtid och som vill ha besked om sin framtid. Herr talman! Länsstyrelsen i Östergötland med ledning av landshövdingen håller nu på att dra upp riktlinjerna för en länskommission med uppgift att samla alla krafter i kampen om jobben i länet. Vi har goda tillgångar i form av universitet, bra kommunikationer, ett varierat näringsliv och jordbruk. Det finns mycket att ta tillvara och utveckla, men då behöver vi också få draghjälp i form av statliga pengar till infrastrukturinvesteringar och riskkapital för att utveckla näringslivet. I Norrköping, som är speciellt utsatt, har kommunledningen uppvaktat ett antal statsråd under hösten och beskrivit läget för kommunen, inte minst mot bakgrund av beslutet att lägga ner F 13. Flera intressanta projekt har presenterats, t.ex. lokalisering av kollektivforskning med uppgift att främja svensk industris konkurrenskraft, kriminalvårdshögskola, transportcentrum, förstärkning och förnyelse av industristrukturen i samarbete med Tekniska högskolan i Linköping, länsstyrelsen, Nutek m.fl. och naturligtvis infrastruktursatsningar. Det handlar i samtliga fall om att hitta flera olika finansieringskällor, men självklart behövs det statlig starthjälp och pengar från staten till infrastrukturinvesteringarna. Vi tycker också att staten har ett ansvar för att väga upp åtminstone effekterna av F 13:s nedläggning. Hittills har vi bara hört vänliga tillrop från regeringen, men vi behöver faktiskt mer. Det finns mycket av kraft och kreativitet i en stad som Norrköping, som genomgått en enorm strukturomvandlig alltsedan textilkrisen på 60 talet. Men det som saknas är i många fall riskvilligt kapital. Ibland handlar det faktiskt inte om så mycket pengar för att få fart och förverkliga en affärsidé. Den socialdemokratiska oppositionen i kommunen har valt att inte vänta på reaktionerna från regeringen och den borgerliga kommunledningen, utan har själv satt igång ett arbete med att söka nya vägar i kampen för jobben. Nu letar vi nya idéer i samverkan med fack och näringsliv. För att på kort sikt hjälpa upp situationen för de värst drabbade kommer vi socialdemokrater att föreslå en sysselsättnings och utbildningsgaranti i vårt budgetalternativ för nästa år, på 20 veckor per arbetslös, genom att försöka hitta flexibla lösningar med socialbidrag och andra ersättningsformer som finansiering. Även här behövs uppställning från staten genom förenklade regler för samordning av olika bidragsformer. Det är livsnödvändigt för att man skall kunna omvandla det passiva till aktiva åtgärder. Ett stort orosmoln är bristen på medel till AMU utbildningen, som nu riskerar att tvingas varsla personal på grund av att platserna inte utnyttjas till fullo -- och detta i ett läge då bl.a. hundratals medelålders kontorister med bristfällig utbildning sparkas ut från arbetsplatser. Jag hade hoppats att i dag få något svar från ansvariga ministrar när det gäller kommande insatser. I Norrköping och Östergötland vet vi hur vi vill vända på utvecklingen. Vi har en rad konkreta idéer. Allt som behövs är besked från regeringen, så att vi kan sätta i gång med framtidssatsningarna. Herr talman! Jag tvingas tyvärr konstatera att vi i Östergötland inte får några besked i dag. Därför kommer vi naturligtvis att upprepa frågorna vid senare tillfällen.

Herr talman! Flera talare här har anfört att de har projekt att erbjuda som mycket snabbt kan ge jobb. Det har jag också, exempelvis en upprustning av Herr talman! Satsningen på att hålla sysselsättningen uppe i en svår lågkonjunktur måste gälla hela landet. Den nedgång i ekonomin som vi nu upplever drabbar alla. Men speciellt jobbigt är det för utsatta regioner. Kalmar län befinner sig i en mycket svår situation, som kräver särskild uppmärksamhet från statsmakternas sida. 13 000 människor står utanför den ordinarie arbetsmarknaden på totalt 120 000 arbetstillfällen. Det är drygt 10 %. Det finns samhällen som Storebro utanför Vimmerby, som ju herr talmannen känner mycket väl, där två tredjedelar av industrisysselsättningen nu är borta. I Kalmar kommun, residenskommunen, går i dag nästan 6 % Ytterligare 1 100 finns i olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Under den här veckan har offentliggjorts att Volvo skall ureda en stängning av fabriken i Kalmar. Därmed riskerar ca 800 ytterligare att förlora sina jobb. Därtill hotas en rad arbetstillfällen i underleverantörsföretag i länet. En nedläggning av Volvo Kalmarverken skulle vara förödande, inte enbart för Kalmar utan för hela sydöstra Sverige. Kalmar har blivit mer och mer beroende av Volvo genom att en rad andra viktiga enheter har försvunnit. Posten har flyttat verksamhet till Växjö, Televerket har flyttat arbetstillfällen till Jönköping, Scans slakteri har lagts ner, ABB Train, som bygger tågvagnar till X 2000, har varslat om uppsägning och kooperativa Nordchoklad är till salu. Mycket av detta är direkt statliga jobb. Därmed faller också ansvaret tungt på statsmakterna. Det gäller både att hjälpa till med att bevara Volvoverken i Kalmar och att ersätta redan förlorade statliga jobb. Kalmar behöver Volvo lika väl som länet behöver en upprustad Stångådalsbana och en utbyggd Dackeled. Om strukturproblemen är stora i residenskommunen, är de verkligen inte mindre i övriga delar av länet. Norra länsdelens kommuner är värst utsatta. Där är också arbetslösheten högst i länet. Samtidigt som det gäller att härda ut i en krissituation gäller det att rusta för att möta bättre tider, att hålla humöret uppe och att visa optimism och framtidstro. För att klara det är det viktigt att länet ser att det får del av de satsningar som görs från statsmakternas sida.

Det skulle vara en verkningsfull regionalpolitisk insats. Det skulle öppna möjligheten att förverkliga Dackeleden som genomfartsled med en avlänkning av Europaväg 4 genom norra Kalmar län. Det skulle förbättra länets infrastruktur radikalt och därmed förbättra länets möjligheter att möta nästa konjunkturuppgång. Det skulle vara en trafikpolitiskt och miljöpolitiskt viktig förbättring. Det skulle ge värdefull sysselsättning i det sysselsättningssvagaste området i länet. En upprustning av Stångådalsbanan och ett förverkligande av Dackeleden är ett samfällt och starkt önskemål från de berörda kommunernas sida. En utebliven satsning i dessa avseenden kan innebära att strukturoch sysselsättningsproblemen ytterligare förvärras, särskilt om hot om omlokalisering till annan region från betydande företag i området sätts i verket. Ett annat samfällt krav från regionen är att de norra kommunerna Västervik, Vimmerby, Hultsfred och Högsby tillfälligt inlemmas i stödområdet. Det är klart motiverat, då de regionalpolitiska problemen i de fyra berörda kommunerna är mer svårartade än i vissa andra kommuner, som redan har getts tillfällig placering i stödområdet. Det finns inte några skäl till att förhindra ett beslut om tillfällig stödområdestillhörighet för de fyra norra kommunerna i Kalmar län. Herr talman! De sysselsättningspolitiska åtgärder som nu genom krisuppgörelsen visat sig ha så bred uppslutning i riksdagen bör naturligtvis också omfatta Kalmar län.

Herr talman! Blekinge är ett bra län att leva och bo i. I länet finns en omfattande industriell verksamhet, en stor del av landets pälsdjursnäring, ett välorganiserat fiske, en stor trädgårdsnäring, viktiga militära anläggningar och underbara naturliga förutsättningar för turism. Blekinge är ett av landets mest tättbefolkade områden med korta avstånd och goda kommunikationsmöjligheter. Till detta kommer den relativt nybildade högskolan i Karlskrona/Ronneby som befinner sig i ett expansionsskede. Högskolan utgör ett viktigt inslag i ett framgångsrikt, strategiskt arbete för att stärka regionen. Blekinge har långsiktigt goda utvecklingsmöjligheter. Läget kring Östersjön med närhet till såväl de baltiska staterna som Polen och övriga Central och Östeuropa ger goda förutsättningar för utbyte när det gäller t.ex. handel, turism, utbildning och kultur. Från att under decennier ha varit en barriär har Östersjön åter blivit en förbindelseled med regioner som ligger nära Blekinge. Tyvärr förmörkas utvecklingsmöjligheterna i nuläget av det mycket svåra sysselsättningsläget. För närvarande är 6,5 % av blekingarna öppet arbetslösa. Till detta kommer 4,5 % som är föremål för olika typer av åtgärder. Bara sedan september Länsarbetsnämnden i Blekinge, det län som drabbats hårdast av varsel under det senaste året. I dag står mer än 10 000 blekingar utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Värst drabbade är ungdomarna. 4 000 ungdomar under 25 år, eller nästan 30 %, står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Den öppna arbetslösheten i denna grupp är för närvarande 13 %. Blekinge som typiskt industrilän drabbas extra hårt i nedgångstider. Med några få undantag kommer länets större företag att fortsätta att minska antalet anställda. Minst 1 500 industrijobb väntas försvinna med nu kända varselåtgärder. På det offentliga området riskerar bortåt 2 000 personer att få lämna sina jobb. En starkt bidragande orsak till detta är den dramatiska indragning av statsbidrag från kommuner och landsting som den borgerliga riksdagsmajoriteten har beslutat om. Den offentliga sektorn är ju i långa stycken en kvinnoarbetsmarknad, och när det sker så stora indragningar som nu drabbas kvinnorna i särskilt hög grad. Detta är speciellt allvarligt i ett län som Blekinge, där arbetsmarknaden för kvinnorna redan tidigare varit svag. Många har svårt att förstå den rundgång av pengar som statsbidragsindragningen orsakar genom att man först sparar in anställda i kommuner och landsting och sedan satsar resurser på arbetsmarknadsåtgärder för samma grupper. Från socialdemokratisk sida har vi tagit mycket allvarligt på sysselsättningsläget. Under vintern och våren genomfördes inventering av sysselsättningsobjekt i länets alla kommuner för att man snabbt skulle kunna erbjuda arbeten i stället för kontantstöd åt arbetslösa. Förslagen innehöll bl.a. satsningar på skolor, VA-anläggningar, vägar, Dessa förslag föll inte riksdagsmajoriteten på läppen, utan de avvisades. Det var beklagligt att så skedde, eftersom en satsning på byggande och kommunikationer är att satsa på framtiden, och det är självklart att kraven kvarstår. Arbetsmarknadsläget är ju ännu allvarligare i dag än vad det var i våras. På utbildningssidan har den borgerliga regeringen slagits för neddragning av framför allt kommunal vuxenutbildning och studiestöd. Detta har naturligtvis gått ut över den kommunala vuxenutbildningens möjligheter att erbjuda utbildningsplatser. Fler utbildningsplatser till komvux i länet är ett måste! På högskolans område har regeringen efter mycken sommarvånda lagt ut 4 000 nya studieplatser. Det moderatstyrda utbildningsdepartementet gav inte högskolan i Karlskrona/Ronneby de platser man kunde ta emot. Av ett erbjudande om att ta emot 195 nya elever fick man bara resurser till 30. I krispaket nummer ett finns nu ytterligare platser att fördela. Enligt min mening är det självklart att dessa platser läggs på de mindre högskolorna, och jag förutsätter att högskolan i Karlskrona/Ronneby erhåller en betydligt rejälare tilldelning än vad den fick i regeringens augustisatsning. Herr talman! Att mer än 10 000 är utan arbete i länet är orimligt. Åtgärder måste sättas in för att kraftigt minska den öppna arbetslösheten. Krispaketen innehåller resurser till arbetsmarknadsinsatser av olika slag. Det är viktigt att särskilt beakta Blekinges speciella situation, när dessa arbetsmarknadsmedel nu skall fördelas. De insatser av regionalpolitisk karaktär som har gjorts under 80-talet måste också få sin fortsättning. Staten måste ta sitt ansvar för att ta till vara de goda utvecklingsmöjligheter som länet har.

Herr talman! I förrgår kom Aftonbladet till vad som kanske är finalen i en artikelserie om den ekonomiska krisen. Tidningens framsida fylldes av en bild på ett ''förbrytargalleri'' bestående av tre personer: Thorbjörn Fälldin, Olof Palme och ''Hög inflation, ett skattesystem som gjorde lån oerhört billiga, för många devalveringar, för slappa budgetar och fel tidtabell för de avskaffade valutaregleringarna och skattereformen''. För några dagar sedan beskrev Odd Engström Sveriges kris som ett resultat av 20 års felgrepp. En smula skuldmedvetenhet från Socialdemokraternas sida hade inte skadat. Dagens extrema sysselsättningskris är inget problem som löses av kortsiktig politisk fingerfärdighet eller av några socialdemokratiska rosprydda paket med sidenband. Nej, herr talman, här krävs det insikter av långsiktig karaktär med fasthet och klara mål som är realistiska. Krisen är ett resultat av en ekonomi och näringspolitik som har vanskötts under lång tid och främst då naturligtvis under den socialdemokratiska regeringsperioden. Den förra borgerliga regeringen hetsades av en makthungrig fackföreningsrörelse och en hatisk socialdemokratisk opposition, när den försökte att genomföra blygsamma besparingar eller att åstadkomma en mer tillväxtinriktad ekonomisk politik. Detta lider vi av ännu i dag, och vi kommer att få betala igen varje förlorad krona i rena pengar och i tid. Man kan tänka sig tillbaka till tiden när många småföretagare lade ner sin verksamhet under hotet av löntagarfonderna. Hur många arbetsplatser gick då inte förlorade? Hur många hade i dag varit anställda i dessa företag, om ägarna hade känt sig motiverade att fortsätta med sin producerande verksamhet? Säkert hade vår arbetsmarknad sett helt annorlunda ut i ett sådant läge. Jag återkommer till detta litet senare. Hur många arbetstillfällen gick förlorade på grund av de höga arvs och förmögenhetsskatterna? Hur många hade kunnat vara anställda i industriföretag om arbetsmarknadslagarna hade varit anpassade till små företag i stället för till stora fackliga organisationer? Socialdemokraterna har ett tungt ansvar för dagens situation på arbetsmarknaden. En dålig grund är lagd där ''huset'' faller samman som ett korthus. Men gjort är gjort. Nu gäller det om inte att förlåta så åtminstone att försöka göra det bästa möjliga för Sverige. Att höra vad som orsakade krisen är ingen tröst för dagens arbetslösa. Den enda långsiktiga trösten är ett riktigt arbete, inte någon terapeutisk sysselsättning i ett lönsamt företag. Herr talman! Vi kristdemokrater är glada över att vara med i ett spännande regeringssamarbete, där vi konkret kan visa på gamla kds-krav, såsom satsningar på infrastrukturen och på ungdomar som behöver möta en arbetsmarknad som har en öppen famn. Genom regeringspartiernas insatser finns det flera viktiga ingredienser för att långsiktigt förbättra arbetsmarknaden och därmed skapa en trygghet för svensk arbetskraft. Som exempel kan nämnas att arbetsgivaravgifterna sänks vid årsskiftet och att förmögenhetsskatten på arbetande kapital redan är avskaffad. Jag tänker också på förslaget om ett riskkapitalbolag, vilket har hälsats med tillfredsställelse av alla näringslivets organisationer. Förslaget presenterades förra veckan. Bolagen kommer att tjäna som partner till svenska företag med tillväxtpotential. Det är nämligen i de små företagen som lösningen på de stora problemen ligger. Herr talman! Tillåt mig att avsluta med att exemplifiera med följande tankar: Vi har i Sverige ca 385 000 småföretag, vilket i stora delar motsvarar dagens arbetslöshet. Vi klarar inte att komma till rätta med arbetslösheten genom stora insatser i stora företag. Nej, vi skall klara detta genom små insatser för de små företagen. Tänk, om varje småföretagare får möjlighet att anställa en person! Då skulle vi klara en stor del av den nuvarande arbetslösheten. Genom att ge småföretagarna ekonomisk stimulans och uppmuntran kommer de att ge liv i den svenska sysselsättningen igen. I dag har vi genom gemensamma åtgärder hjälpt många ungdomar tillbaka till förtroende för svensk företagsamhet. Detta är bra, men det vore önskvärt med en förlängning av de sex månader som praktikplatsen i dag sträcker sig över. Sjukdom och andra avbrott skall inrymmas i denna period, men jag anser att de i stället borde exkluderas. Låt oss göra stora insatser genom småföretagen och vuxenhjälp till ungdomarna. Lågkonjunkturen kan då skapa en mycket bra grund för kommande tider med hopp om bättre konjunkturer framöver för oss alla. Ett annat sätt, herr talman, vore att införa möjlighet till arbetsdelning. Detta kräver kanske sin förklaring. Ett exempel talar tydligt nog. Ett företag tvingas krympa antalet anställda med personer helt utan social arbetsgemenskap. Men genom att man delar på jobben, så att t.ex. 20 personer arbetar 50 % och får ersättning från arbetslöshetskassan för resterande 50 %, skulle en viktig del av den sociala arbetsgemenskapen behållas. Varje människa, oavsett utbildning och kompetens, skall känna sig värdefull. Genom arbetsdelning är detta möjligt.

Herr talman! Vikten av en god infrastruktur har i den allmänpolitiska debatten under dessa tre dagar betonats av flera talare. En viktig del i en bra infrastruktur är att ha goda kommunikationer. Det är viktigt för näringslivet, och det är viktigt för de enskilda människorna. Det är avgörande om vi menar allvar med orden: Hela Sverige skall leva. Till kommunikationer hör vägar, järnvägar, flyg, sjöfart och telekommunikationer. Under den korta taletid som jag har till mitt förfogande här i debatten skall jag hvudsakligen beröra vikten av goda järnvägskommunikationer. Detta betyder inte att övriga kommunikationer är oviktiga. Såväl Banverket som SJ har tillställt oss i trafikutskottet ett bra underlagsmaterial om behovet av en stark utbyggnad för den närmaste tiden. SJ har presenterat ett framtida järnvägssystem fram till år 2010 och uppskattar investeringsbehovet för de närmaste 18 åren när det gäller de s.k. huvudstråken till ca 100 miljarder kronor. Det är naturligstvis en fantastiskt stor summa. Men jag vill erinra kammarens ledamöter om att det är exakt samma summa som arbetsmarknadsministern i debatten nämnde som kostnad för arbetslösheten under innevarande budgetår. Arbetsmarknadsministern åskådliggjorde också på ett bra sätt hur mycket 100 miljarder kronor egentligen är. Det kan översättas med att varje arbetande i vårt land får lägga ut 2 000 Tänk om varannan arbetande i vårt land sparade 25 000 kr i svenska järnvägsobligationer med en löptid på 10 år. Det skulle ge 50 miljarder kronor i möjliga investeringar, dvs. 100 miljarder kronor under 20 år. Jag framställer inte detta som ett förslag i dag, men jag vill visa att det inte borde vara omöjligt att finna bra sätt att få fram investeringskapital. Jag tror att många medborgare i dag gärna skulle sätta in sitt kapital i samhällsnyttiga investeringar, inte minst med erfarenhet av hur sparkapital under den senaste tiden hanterats av många som haft spararnas förtroende att göra det. Vårt land är mycket avlångt. Vi har all anledning att med snabba järnvägstransporter minska tidsavståndet till övriga Europa. Det är därför viktigt att vi snabbt tar till oss vad Banverket och SJ anför när det gäller utbyggnadsbehovet. Det tar nämligen lång tid från det att vi kommit överens om vad som behöver byggas tills objektet i fråga kan börja användas. Det är också av andra skäl viktigt att komma till beslut i dessa frågor så fort som möjligt, dels därför att de ger oss värdefull sysselsättning, dels därför att de företag som i dag tillverkar tåg behöver ha långsiktiga beslut för att kunna hålla sin produktion i gång. Kommuner, markförhandlare, m.fl. måste också ha signaler i god tid för att påbörja sitt arbete. I sin skrift Ett marknadsanpassat framtida järnvägssystem redovisar SJ vilka restider man kan komma ned till om man bygger ut järnvägen i vårt land. Det gäller då i vissa fall helt nya banor med s.k. höghastighetståg och i andra fall tåg som vi har i dag, X 2000, samt på andra håll banförbättringar som medför betydligt högre hastigheter än vi har i dag. Herr talman! Som exempel kan jag redovisa vad det betyder för Västsverige. Vi skulle på så sätt med tåg kunna ta oss från Göteborg till Malmö på två timmar, likaså från Göteborg till Oslo. Till Vad detta skulle få för betydelse för näringslivet i Västsverige kan var och en räkna ut. Det skulle innebära ett minskat behov av inrikes flyg i Västsverige, vilket skulle ge oss möjligheter till flera utrikesförbindelser. Landvetter kan därmed också avlasta Arlanda. Med snabba tågförbindelser till Landvetter blir Landvetter därmed en lätt tillgänglig flygplats för en stor del av vårt land. En bra pendeltågstrafik i Västsverige är också av stor betydelse. Västtåg, som ingick som en del i det s.k. Adelsohnspaketet, måste genomföras. En järnvägstunnel i centrala Göteborg skulle göra pendeltågen ännu mera attraktiva, och därmed minska biltrafiken i Göteborg, vilket även skulle förbättra miljön. Det är viktigt vi får en ökad konkurrens inom tågtrafiken. På länsjärnvägsnätet liksom vissa andra banor är det viktigt att flera aktörer får vara med och ge anbud på trafiken. Just nu pågår upphandlingen av den s.k. olönsamma tågtrafiken. Det är viktigt att tågtrafik, som i dag kanske inte har så många resenärer men som genom en utbyggnad av det övriga nätet kan förväntas medverka till ett ökat resande, inte nu läggs ned. Herr talman! Jag beklagar att Lars Biörk har lämnat kammaren, eftersom jag slutligen vill framhålla vikten av att vi här i riksdagen tar vårt samhällsansvar för att Inlandsbanan får en sådan standard att såväl godstrafik som persontrafik får bra framtida transportbetingelser. Herr talman! Jag vill avsluta mitt anförande med att säga att vi inom Centern anser att: Det är nu när vi har arbetslöshet som vi bör utnyttja möjligheterna till en kraftig utbyggnad av järnvägstrafiken. Det är nu inför ett ökat samarbete med övriga Europa som vi skall bygga ut vår järnväg så att vårt avståndshandikapp därmed tidsmässigt minskas. Det är nu när miljöföroreningarna hotar oss alltmer som vi skall satsa på det miljövänliga alternativ som järnvägen utgör. Det är nu, på tröskeln till 2 000-talet, som vi skall visa våra efterkommande att vi var kloka politiker som satsade på en utbyggnad av vårt järnvägsnät.

Herr talman! Norra Älvsborg är en fin del av vårt land, med mycket starka industritraditioner och goda utvecklingsmöjligheter. Men krisen har gjort att över 9 000 personer nu är arbetslösa, och det mesta tyder på att det blir värre. De förslag som vi socialdemokrater redovisade under vårriksdagen och i augusti skulle ha dämpat denna negativa utveckling, men regeringen var alltför passiv. Västsverige är också, som Sten Östlund var inne på, starkt beroende av bilindustrin. Det finns en mycket stark oro för framtiden både bland de anställda i bilindustrin och bland dess underleverantörer. Jag tror att det allra viktigaste för bilindustrin är att det blir ordning på landets ekonomi. För underleverantörerna är det dessutom viktigt med en ökad kompetensutveckling. Därför har vi krävt att det skall satsas på kompetensutveckling för bilindustrins underleverantörer. Det är viktigt för utvecklingen i Norra Älvsborg. Teli tänker sparka 150 anställda i Vänersborg. Jag menar att staten inte kan smita undan från sitt ansvar för detta. Staten har ett ansvar för att Teli i Vänersborg kan utvecklas. Jag skulle också vilja peka på några ytterligare frågor som är viktiga just för oss i Norra Älvsborg. Vi har redovisat förslag till omfattande investeringar i kommunikationer, i byggande och i utbildning. Det första är att järnvägstrafiken skall utvecklas. Trollhättan--Vänersborg skulle ge många jobb och stimulera utvecklingen. Vi socialdemokrater kräver därför: Börja byggandet av Norge--Väner-länken nu! Vänersborg och Trollhättan. Dessutom diskuteras faktiskt att lägga ner persontrafiken från Karlstad genom Dalsland. Jag skulle både till regeringen och till SJ vilja säga: Herrljungabanan måste utvecklas. Jag tycker att man skall satsa på Herrljunga som ett resecentrum. De väginvesteringar som skall ske i skogslänen som ett resultat av krispaketet måste komma också norra Dalsland till del. Jag föreslår att Centralbron i Bengtsfors skall byggas omgående. Vi socialdemokrater från Norra Älvsborg vill ha fler platser till vår högskola och har stöd för detta i vår riksdagsgrupp. Men Marianne Andersson och andra röstade fyra gånger förra året emot satsningar på de små högskolorna. Regeringens förslag i augusti om fler högskoleplatser gav mest till de stora högskolorna. Nu gäller det att satsa på utbildning. Ge fler i Norra För oss i Norra Älvsborg är byggandet av särskild vikt. Vår omfattande byggmaterialindustri i Alingsåsomådet men också i Dalsland och Götaälvdalen gör att vi drabbas hårt av nedgången i byggandet. Vi har redovisat en lång rad byggprojekt som skulle ha kunnat vara i gång om regeringen hade haft den rätta viljan. Men inte ens Marianne Andersson, som bor i Vårgårda, eller Elver Jonsson, som bor i Alingsås, där arbetslösheten nu är högst i länet, tycks vara särskilt oroliga för det minskade byggandet. Vi socialdemokrater i valkretsen kräver därför att byggande, reparationer och ombyggnader av lokaler i Norra Älvsborg skall tidigareläggas. Fru talman! Sammanfattningsvis: För att dämpa arbetslösheten i Norra Älvsborg är det nödvändigt att satsa på byggande, kommunikationer och utbildning.

Fru talman! I oktober månad förra året lämnade länsstyrelsen i Värmland in en hemställan till regeringen om åtgärder för att, som det heter, främja sysselsättning och tillväxt, för att länets behov av insatser skulle beaktas i de åtgärdspaket som förutsågs komma på olika områden. När åtgärdspaketen presenterades i våras var ca 6 000 Nu kan man konstatera att de behov av insatser som länsstyrelsen anmälde förra hösten inte i någon nämnvärd grad beaktades av regeringen. Det visar nuvarande siffror på antalet öppet arbetslösa, som vid den senaste redovisningen var nästan 10 000, trots 600 nytillkomna ungdomspraktikplatser och Därför, fru talman, känner också jag ett behov av att gå upp i denna långdragna debatt om arbetsmarknadspolitik och att snabbt till protokollet läsa in några synpunkter från värmländsk horisont. Låt mig göra det genom att nämna något från en del tidningsurklipp från länspressen de senaste dagarna. ''Ännu ovisst om valsverk'' lyder rubriken på det första av de urklipp som jag gjort. Det är den segdragna frågan om att rädda så många arbetstillfällen som möjligt vid järnverket i Uddeholm måste nu troligen föras på regeringsnivå för att man skall kunna komma fram till en slutlig lösning av frågan om att klara 350 arbetstillfällen vid valsverket i Hagfors. På annat sätt kan man inte tolka oviljan från företagsledningen att förhandla fram en lösning. Jag förutsätter att näringsministern nu fullföljer det åtagande som staten tidigare gjort att stödja de anställda vid valsverket i Hagfors i kampen för att bevara delar av lönsam svensk exportindustri kvar i Sverige. Nästa urklipp handlar om att den militära avspänningen i världen ger utrymme för att kraftigt beskära försvarsindustrin. Mer än 1 000 personer har tidigare sysselsatts vid Zakrisdalsverken i Karlstad, men sedan kulor och krut försvunnit är arbetsstyrkan numera i stort sett halverad. Nu dyker frågan upp om att flytta över hela den mekaniska tillverkningen från Zakrisdalsverken till Vi socialdemokrater inser att försvarsindustrin kan rationaliseras, och Karlskogaområdet är i stort behov av sysselsättningstillfällen. Men vi kan inte ställa upp på att arbetstillfällen bara försvinner från länet, som det nu kan komma att ske från Zakrisdalsverken, utan att extra insatser görs från samhället och regeringens sida. Det jag nu nämnt är bara ett par urklipp om det besvärliga sysselsättningsläget i länet. Till detta kommer oron för jobben i de sysselsättningssvaga orterna runt om i länet och i synnerhet hos dem som är underleverantörer till bilindustrin, som t.ex. TVAB i Töcksfors. Häromdagen kunde man läsa i tidningen att företaget hade sålts utan personalens kännedom. I dag är rubrikerna: ''Nya ägaren varslar 235 personer om uppsägning.'' Här måste den tidigare ägaren, Forsheda, ta sitt ansvar för den nu varslade personalen. Värmland, liksom hela Sverige, behöver nu positiva signaler från regeringen om att sysselsättningen skall klaras och att förutsättningar för industriell produktion skall komma hela landet till del. Därav följer att nu måste de projekt som vi socialdemokrater vaskade fram i landets alla kommuner förverkligas. Det är projekt som den borgerliga majoriteten här i riksdagen tidigare sagt nej till. Vi kan inte längre förlita oss på att den s.k. marknaden skall klara sysselsättningen i landet. Vad marknaden förmår är vi alla väl bekanta med nu. Det ger inte fler jobb, bara högre arbetslöshet. I Värmland behöver vi få infrastrukturen utbyggd så att vår geografiska närhet till utvecklingsområdena kan stärkas. Sedan det norska stortinget nu fattat beslut om att bygga ut flygplatsen i Gardemoen, är det än viktigare för länets och västra Sveriges utveckling att järnvägen väster om Karlstad mot Kongsvinger--Osloområdet snarast förbättras. Men det viktigaste är ju att tågen går genom länet där spåren finns. Varken gods eller persontrafiken utvecklas med hjälp av indragningar, utan de utvecklas genom att kunderna, dvs. resenärerna, erbjuds verkliga alternativ. Där inga järnvägsspår finns, där måste vägarna bli av sådan kvalitet att industrins behov av transporter garanteras. Därför behövs de förbättringar i infrastruktursatsningar för vägar och järnvägar som vi socialdemokrater från Värmland tidigare presenterat i motioner till riksdagen. Avslutningsvis, fru talman, en sista rubrik från länspressen denna vecka: ''100-tals miljoner fattas -- utbildningsplatser bort'' och ''2 000 kastas ut i arbetslöshet''. Detta kommer sig av att länsarbetsnämnden i utbildningsplatserna i länet skall slopas på grund av att pengarna saknas. Arbetsmarknadsministern har tidigare sagt att arbetsförmedlingarna skall få pengar för att bekosta ungdomspraktikplatserna. Står detta löfte kvar?
Fru talman! I en departementspromemoria föreslås att tingsrätterna i Lindesberg, Karlskoga och Skälen är inte ekonomi och rationalitet. Statskontoret har visat att de små tingsrätterna är effektiva. Men departementet menar att det behövs stora enheter för att möta de krav EG-rätten kan ställa. Ingen analys görs av de faktiska förutsättningarna för de små tingsrätterna att nu som tidigare anpassa sig till nya krav. Promemorian söker inte heller stöd i den dramatiska förbättring av erfarenhetsutbyte, som den nya tekniken ger. På kort sikt kan kanske staten värja sig för effekterna. Ett femtiotal personer kan säkert bo kvar på orter som Karlskoga, Lindesberg och Hallsberg och pendla. På lång sikt blir effekterna stora. Nyanställda jurister bosätter sig inte i Lindesberg. Advokatkontoren anser att det finns få skäl att vara kvar. Åklagarorganisationen ses över. Så utarmas samhällsservicen, den intellektuella debatten och det sociala livet runt om i landet. Staten har strategiska instrument, som skulle kunna bidra till att hela landet skall leva. De används inte. Inom de statliga verken pågår i dag regionalisering utan varje form av samordning. Postverket bygger upp sin regionala indelning, Televerket en annan, Vägverket en tredje. På område efter område är tendensen centralistisk. En oengagerad utbildningsminster använder inte högskolan som ett regionalt instrument. Ingen ser ett gemensamt mönster, som skall leda till att hela landet stärks. Från mindre orter i Örebro län förs verksamhet till centralorten Örebro. Från residensstaden Örebro centraliseras verksamhet till storstadsområdena. Detta trots att ny teknik skapar unika förutsättningar för decentralisering och regional utveckling. Arbetsmarknadsutsikterna i Örebro län är mörka. I Bergslagsområdet, Karlskoga, Degerfors, Laxå och Askersund sker stora strukturomvandlingar inom industrin. Flera kommuner är beroende av enstaka stora industrier. När avspänningen minskar trycket på försvaret står en ort som Karlskoga inför svåra omställningsproblem. Länet visar från tid till annan upp den högsta arbetslösheten i landet. I Ljusnarsberg står 36 % av de unga utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Dråpslagen mot kommunerna gör att den offentliga sektorn, trots stora behov, inte kan erbjuda nya jobb. Länsarbetsnämndens analys visar i stället att 5 000 jobb inom den offentliga sektorn i länet försvinner de närmaste åren. Till det bidrar ett djupt orättfärdigt bidragssystem till kommunerna. Hastigt och utan att någon kunde förstå hur det egentligen hade byggts upp och skulle förstås, klubbades det nya statsbidragssystemet i riksdagen i våras. I Örebro län är alla kommuner förlorare. Äldreomsorgen spelar en liten roll i det nya systemet. Arbetslösheten vägdes inte alls in i beslutet. Medborgarna i Degerfors, som förlorar statsbidrag motsvarande 3 kr på kommunalskatten, tvingas se att rika kommuner som Danderyd och Lidingö inte alls behöver bidra till statliga besparingar. Banker, försäkringsbolag och handel omstrukturerar sin verksamhet och otaliga jobb försvinner. Det behövs en strategi för att de mänskliga resurser som rationaliseringar och ny teknik frigör tas till vara i nya jobb för att utveckla och stärka välfärden. För att Örebro län skall utvecklas krävs en strategi för utveckling där staten tar sin del av ansvaret. En utbyggd Bergslagsdiagonal via Lindesberg kan tillsammans med en utbyggd Askersundsled utveckla länet som knutpunkt i landets mitt. Tillsammans med Svea och Mälardalsbanornas utbyggnad skulle det stärka länets strategiska läge till gagn för hela landet. Högskolan i Örebro har nått en mognad, som skapar goda förutsättningar för en fast forskningsorganisation. Regeringen måste se värdet av det arbete som utförs vid de små och medelstora högskolorna. Länets goda läge när det gäller telekommunikationer kan och bör utnyttjas. SCB i Örebro har nu kanske Europas mest ändamålsenliga lokaler. Här finns kompetens på det regeringen brukar kalla högsta europeiska nivå. Utnyttja den och stärk den, i stället för att utarma en enhet, som kommer att vara strategisk för landet i ett Europaperspektiv. Fru talman! En politik för välfärd, och ett helt land och folk i arbete, kan inte nöja sig med att passivt åse marknadskrafternas spel. Utifrån en god svensk tradition, där samhälle och näringsliv samverkar för utveckling och välfärd, krävs en aktiv politisk strategi för att hela landet skall leva och rätten till arbete åt alla skall säkras på lång sikt.

Fru talman! När räntan slår ut företag på löpande band, är problemen störst hos de små och medelstora företagen. De saknar dessutom möjligheter att låna nödvändigt kapital till sin verksamhet, som vi har hört. Undersökningar visar, precis som Bengt-Ola Ryttar sade, att banker nekar lån till företag som har en seriös och bärande affärsidé. I ett läge där Sverige tappat närmare 200 000 arbetstillfällen i industrin slår krisen mycket hårdare i skogslänen. Där började varslen och konkurserna tidigare, och de lär också fortsätta längre än i centralare delar av landet. Trots denna utveckling är framtidstron och förhoppningarna om bättre tider goda i Norrlandslänen. I Västernorrland anser vi att satsningarna måste göras nu. Nu finns tillgången på välutbildad arbetskraft. Nu finns tillgången på maskiner för stora avgörande framtidsinvesteringar. Västernorrland, och även Jämtland, har landets sämsta vägar. Dels saknar Västernorrland en Europaväg värd namnet, dels finns fler inlandsvägar som måste genomgå betydande upprustningar av bärigheten. Detta gäller även Jämtland. Det räcker inte att förbättra några broar. Det krävs också vägar mellan broarna. Nu är det rätt tid att göra stora investeringar, så att vägnätet i dessa två län når upp till riksgenomsnittet när det gäller standard och bärighet. I en forskningsrapport visas att varje invånare i Norrlands inland får 15 000 kr per år över statens budget. De som betalar är storstadsborna, sägs det. Det är i och för sig riktigt men berättar inte hela sanningen. I rapporten jämförs endast vad olika regioner får i form av transfereringar över statsbudgeten med vad invånarna betalar tillbaka i skatter och avgifter. Man har inte tittat på betydelsen av och bidraget från näringsliv och naturtillgångar. Gör man det, ser man snart att Norrlandslänens bidrag till landets finanser är betydligt större än de stödpengar som kommer regionen till del via statsbudgeten. Redan för drygt 300 år sedan sade Axel Oxenstierna: ''I Norrland hava vi inom våra gränser ett Indien, blott vi förstå att bruka det.'' Det förståndet har man. Frågan är när Norrlands ekonomiska betydelse för Sveriges välfärd skall erkännas. Sverige'' redovisas nettoexportvärdet per invånare i Sveriges fem nordligaste län jämfört med riksgenomsnittet. Där bidrar Jämtland med 26 500 Med andra ord, utan Norrlandslänen har vi ett fattigare Sverige. Men vi får inte glömma att det är helheten som gör Sverige unikt. Alla regioner och län bidrar och får något. Fru talman! När man ser till helheten i landet, frapperas man av landshövding Ulf Adelsohns uttalande att Stockholm har lika stor arbetslöshet som hela Norrland. Detta är i och för sig sant. Men han glömmer bort eller undandrar två viktiga faktorer: den relativa arbetslösheten i Västernorrland är 7,2 % mot 4 % i Stockholm, och tillgången på lediga platser är mångdubbelt större i Stockholm än i Västernorrland. Det är en skicklig debatteknik men berättar mycket litet om den kalla verkligheten. Skall Sverige åter komma på fötter, krävs respekt för olika landsdelars problem och bekymmer, inte haltande jämförelser. Fru talman! Skogsindustrins betydelse för Sverige kan inte överdrivas. Den kris som skogsindustriföretagen känner av i dag, när de inte tjänar en enda krona på någon pappersmaskin, kan bli förödande för landet. Räntan måste därför sänkas, inte enbart för skogsindustrins skull, utan också för att ge de små företagen möjligheter till överlevnad. Men mycket annat kan göras för att investera för framtiden. I Västernorrland måste Höga kustenbron börja byggas så snart miljöprövningen är klar. I dag går E 4-transporterna en omväg på 4--5 mil, genom tätorter som Kramfors och på vägar som inte är byggda för dessa tunga transporter. Vad detta innebär ur miljösynpunkt och ur olycksfallssynpunkt har inte beaktats. Därtill måste sträckningen genom Sundsvall och Örnsköldsvik åtgärdas. Det är investeringar som är mycket lönsamma inför framtiden. Skogsindustrins ekonomiska situation innebär också att priset på skogsråvaran kan komma att sänkas. Detta slår mot de mest utsatta delarna av landet. Uppgifter visar att orter med vägar med dålig bärighet och långa avstånd inte längre är lönsamma ur avverkningsynpunkt. Bärigheten på vägarna i såväl Jämtland som Västernorrland måste alltså höjas för att inte glesbygden ytterligare skall utarmas. Fru talman! Svensk turism har unika möjligheter vid ett kommande EG-medlemskap. Med rätt marknadsföring och hela EG-marknaden som hemmamarknad kommer fjällturismen att ha goda framtidsmöjligheter. Men vissa skevheter i nuvarande politik måste åtgärdas. I den nyligen antagna energiskattelagen behandlas turismen inte som industriell verksamhet, vilket innebär att de verksamma tvingas betala högre elskatt för sina liftar och snökanoner än den övriga industrin. Att i dagens ekonomiskt kärva läge förvänta sig mycket lägre momssatser är väl en orimlighet. Men att behandla svensk vinterturism som övrig exportindustri i energiskattehänseende är rimligt. Jag förväntar mig därför att regeringen noga överväger frågan för att hitta en snabb lösning. Fru talman! Låt mig avsluta med att säga att det är framsynt att bygga för framtiden. Att inte riva är ekonomiskt. Jag förutsätter att landet som helhet skall bygga för framtiden, så att vi är väl rustade när högkonjunkturen kommer.

Fru talman! Det är alldeles riktigt att Elvy Söderström och jag delar uppfattningen att det skall investeras stort i Västernorrland. Jag blir emellertid litet överraskad när hon säger att man nu från socialdemokraternas sida har dammsugit och fått fram projekt. Min företrädare Rolf Sellgren har i 20 års tid kämpat för att E 4 norr om Ångermansälven skall byggas om. Elvy Söderström! Det räcker inte att i valrörelsen ta fram en grävskopa, gräva ett hål och säga att man nu har satt i gång ett visst projekt. Det som gäller är att under dessa 20 år faktiskt förbättra någonting. Vi har Europas sämsta E 4-väg. Det är inte rimligt att tro att ni under så lång tid har avstått från att göra någonting. Ni gjorde även stora misstag under 50-talet, när exempelvis flottningen upphörde. Då skulle de stora förbättringarna på inlandsvägarna ha gjorts. Man skulle inte ha släppt i väg en enda stock innan man hade vägar att köra på. I dag får vi lida för det. Vilka råkar illa ut? Jo, glesbygdens människor, som snart inte kan avverka sin skog därför att det från industrins sida sägs att det inte är lönsamt. Låt mig också få hoppas att Elvy Söderström hjälper mig att backa upp det nätverk av universitet som vi behöver för att kunna ha kvalificerad arbetskraft till en internationellt beroende industri i Västernorrland. Vi har faktiskt inte råd att avstå från detta tillfälle. Dessutom behöver vi triangeln Sundsvall, Örnsköldsvik, Östersund i vårt län, vilken kan bli en kraftpunkt i framtidens exportindustri, men då måste man också ha rätt till att kräva välutbildade ungdomar. Jag hoppas att vi kan jobba tillsammans även för det.

Fru talman! Jag måste tyvärr göra Elvy Söderström besviken. Jag tror inte på Robert Lind i Kramfors, därför att han är småföretagare och har det väldigt besvärligt med höga räntor, osv. Även han kanske kan ha en bättre framtid när vi har en regering som planerar och arbetar för tillväxt i Sverige. Elvy Söderström säger att jag sysslar med planhushållning. Jag har litet svårt att förstå det, eftersom en liberal inte sysslar med det. Vi satsar på människor, tillväxt och vid export av varor över världen. Trakten runt framför allt Örnsköldsvik är ett bra exempel på att man kan lyckas. Vi måste emellertid se till att räntorna sänks och att det finns goda kommunikationer, så att de varor som tillverkas -- inte bara i vårt län, utan även längre norr över -- snabbt kan komma ned till den marknad som skall bli vår hemmamarknad när vi blir medlemmar i EG. Jag förutsätter att Elvy Söderström har missförstått detta med planhushållning. Det handlar inte om det. Låt mig emellertid också säga att de insatser i Västernorrland som den socialdemokratiska regeringen säger sig ha gjort under årtionden är oerhört marginella. beror naturligtvis på att de funnit det väsentligt och ekonomiskt försvarbart att vara placerade ute i landet. Sådant har en regering små möjligheter att påverka, annat än att möjligen föreslå något. Jag förutsätter att de som flyttat har gjort det därför att de finner det expansivt och bra att vara placerade ute i landet. På det sättet får vi också ett levande

Herr talman! Som Elvy Söderström nyss sade har vi en mycket besvärlig situation på arbetsmarknaden i Västernorrland, och som vanligt drabbas byggnadsarbetarna värst. Byggarbetslösheten i länet är i dag 25 % och beräknas ha ökat till 35 % inom några månader. Arbetslösheten ligger alltså på en skrämmande hög nivå och ökar dessutom fullkomligt okontrollerat. Andelen långtidsarbetslösa ökar för varje dag som går, och situationen för de arbetslösa känns allt hopplösare. I onsdags var jag i kontakt med en långtidsarbetslös 27-årig byggnadsarbetare, som ändå inte hör till de allra värst drabbade. Han hade nämligen fått löfte om att få komma in på en kortkurs på AMU under några veckor och därmed kunna undvika att gå till arbetslöshetskassan för att stämpla. Det är faktiskt lätt att föreställa sig hur det kan kännas för en ung familj och vilka enorma påfrestningar som den ställs inför när förhoppningarna på framtiden inskränker sig till hoppet om att få behålla arbetslöshetsersättningen. Vi ser inte heller några som helst tecken på att utslagningen av arbetstillfällen är på väg att upphöra. Tvärtom skapar den allt djupare lågkonjunkturen och regeringens indragning från kommuner och landsting en stor oro för att ytterligare arbetstillfällen skall försvinna. Inom den stora pappers och massaindustrin inom länet har man stora problem med att få avsättning för sina produkter. Risken är nu stor att den industri som ger så stora exportinkomster till landet kommer att gå förlorade som en följd av den djupa lågkonjunkturen och den extremt låga dollarkursen. Min personliga uppfattning är att det i det här extremt besvärliga läget krävs extrema åtgärder. Vi måste nu tillfälligt frångå våra goda principer att inte subventionera delar av industrin. För att inte vår framtida export skall åsamkas obotlig skada måste nu särskilda åtgärder sättas in för att klara överlevnaden för de värst utsatta branscherna i den extrema situationen. Det är inte bara en utomordentligt besvärlig situation för industrin. Även statliga arbetsplatser i Västernorrland har lagts ned. I inlandskommunen Ånge exempelvis, med 12 000 invånare, har under de senaste åren 300 statliga arbetstillfällen försvunnit. Sett i relation till folkmängden motsvarar det ungefär 30 000 arbetstillfällen i Stockholmsregionen. Det här har skett samtidigt som kommunen har förlorat flera hundra industrijobb. Som en av ortens dominerande arbetsgivare måste staten därför ta ett särskilt ansvar för sysselsättningen i Ånge. Mot bakgrund av det mycket svåra arbetsmarknadsläget i Västernorrland är det nödvändigt att åtgärder snabbt sätts in för att pressa tillbaka arbetslösheten. Största effekten både på kort och på lång sikt fås genom satsningar på en utbyggnad av vägar och järnvägar. Det finns, som Elvy Söderström sade, en lång rad samhällsekonomiskt mycket lönsamma projekt i Västernorrland som nu kan tidigareläggas. Jag hoppas därför innerligt att det nu blir praktiska resultat av kommunikationsministerns mycket vackra tal om stora satsningar på infrastrukturinvesteringar också för Västernorrlands del. Hitintills har vi inte sett någonting av den satsningen i vårt län. I praktiken har regeringens politik hittills inneburit att resurser har tagits från Vedabron i Västernorrland och förts över till andra län. miljarder för att pressa ned arbetslösheten. Även om den satsningen är alldeles för liten så är det i alla fall ett steg i rätt riktning. Men jag vill framhålla att Västernorrland den här gången måste få del av de satsningar som skall göras när det gäller både infrastruktur och utbildning. Fru talman! Jag har tecknat en mycket mörk bild av sysselsättningsläget i Västernorrland, men läget är ändå inte hopplöst. Regionen har på sikt goda möjligheter att fortsätta vara en motor i Sveriges ekonomi och stå för en stor del av Sveriges exportinkomster. Men det förutsätter att vår exportindustri får stöd genom den akuta krisen. Det förutsätter också att vi får en möjlighet att utveckla vår infrastruktur. Avslutningsvis vill jag nämna några ord om högskolan, som ju har en central roll i den regionala utvecklingen. Jag konstaterar med tillfredsställelse att Sigge Godin också tog upp den frågan, och jag hoppas innerligt att han kan förmå sina partivänner i regeringen att behandla de små och medelstora högskolorna på ett annat sätt framöver. Hitintills under regeringsperioden har vi fått en mycket dålig tilldelning när det gäller utbildningsplatser till de små och medelstora högskolorna. Det gäller Sundsvalls och Härnösands högskola, precis som de andra små högskolorna.

Fru talman! Den turbulens vi upplevt med valutakriser och räntechocker under två månaders tid är nu över. Trots de politiska överenskommelser som skett återstår ytterligare kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med de strukturella underskotten i statens finanser. Detta underlättar givetvis inte möjligheterna att minska arbetslösheten, vilket ändock måste göras. Med oss i bagaget har vi också 70 och 80-talets näringslivsfientliga politik, som resulterat i en industriutslagning av sällan skådat slag. Socialdemokraterna bedrev en fullständig jakt på hela företagsamheten i Sverige. Lag lades på lag, reglering på reglering och skatt ovanpå skatt. Summan av varje enskilt beslut blev till slut omöjlig att bära, och därför blev det ett arbetslöshetens stålbad. Under förra riksmötet började den borgerliga regeringen förändra detta, genom att sänka en del av de skadliga och tillväxthämmande skatterna. Det är positivt, inte minst för glesbygden. Ur regionalpolitisk synpunkt är den 10-procentiga sänkningen av löneskatten i det inre stödområdet mycket betydelsefull. Även borttagandet av energiskatten för vår industri, särskilt vår tunga industri, är en positiv förbättring. Men det återstår en hel del. Ett återinförande av kvittningsrätten mellan olika förvärvskällor skulle befrämja nyetableringar och entreprenörskap, särskilt ute i glesbygdsområdena. Jag skall gå in på några frågor som berör den direkta arbetsmarknads och regionalpolitiken. Det är väl känt att skogsbruket betyder mycket i Norrland. Eftersom transportkostnaderna utgör en mycket betydande del av råvarukostnaderna för industrin, måste de höga skattebelastningarna på transportnäringen minskas. Det är väl känt att vi i Sverige har 30--40 % högre skatter -- fordonsskatt, bränsleskatt och kilometerskatt -- än övriga europeiska länder och våra konkurrentländer. Kilometerskatten skall nu avskaffas, vilket är bra, men om den skulle utbytas mot en dieselskatt, som utredaren föreslår, kvarstår problemen. För skogsbruket och för skogsindustrin, ja, för hela Sveriges industri, är ett avskaffande av kilometerskatten nödvändig ur konkurrenssynpunkt. Detta är en av de skatter som är skadliga och tillväxthämmande. Detta har dessutom utomordentligt stor betydelse för att hejda en ökad arbetslöshet inom skogsnäringen -- en näring som producerar varor med ett exportvärde på mellan 50 och 60 miljarder. Hälften av detta kommer från Norrlandslänen. En annan viktig fråga för Norrlands utveckling är infrastrukturinvesteringarna. Fördubblingen av investeringsanslag till vägar och järnvägar är bra och har nu delvis kommit i gång. Jag är dock litet betänksam när man prioriterar de här investeringarna. Det är inte alltid så att det är i befolkningstäta områden som de största investeringarna i järnvägar skall göras. Därför måste större hänsyn tas till de områden där råvarorna finns när investeringar planeras. Det är viktigt för industrin. Jag har ingenting emot att det framförs visioner om en Norrbottniabana, men nog måste det vara mer angeläget att nu omedelbart bygga bort de flaskhalsar vi har efter vår gamla stambana. Det ger bättre säkerhet och snabbare järnvägstransporter mellan norra och södra Sverige. Ett ökat handelsutbyte på Nordkalotten och en positiv utveckling i Ryssland ger oss anledning att förbättra kommunikationerna i det området. Vi bör därför återföra Haparandabanan till stomnätet och upprusta densamma, samt bygga en omaxlingsterminal vid gränsen. Ryssland kommer i framtiden att vara en potentiell närmarknad för norra Norrland. När det gäller vägarna har vi många års eftersläpningar att ta igen, vad beträffar både investeringar och underhåll. Det är viktigt att göra investeringar i en lågkonjunktur när kostnaderna är Därför borde också kommunerna tidigarelägga planerade investeringar. Förutom lägre investeringskostnader skulle arbetslösa byggnadsarbetare få jobb, och det skulle påverka samhällsekonomin positivt. De ökade satsningarna på forskning och utveckling är också viktiga och bör komma Norrland till del. Vi har rymdforskningen vid Esrange i Kiruna och högskolan i Luleå. Avslutningsvis måste jag också få redovisa en mycket negativ effekt av krisuppgörelsen, särskilt för Norrbotten. Om bensinskatten höjs som skisserats, får vi ett bensinliterpris på ca 8 kr. I Finland är priset i dag drygt 5 kr. Med den skillnaden är det ganska lätt att förstå att bensinstationer och turistföretag utmed finska gränsen i östra Norrbotten kommer att slås ut. Även om det är svårt att finna andra lösningar, måste vi på något sätt lösa problemet i dessa gränstrakter -- i annat fall blir det ännu fler arbetslösa. En förbättrad konjunktur, fru talman, och en satsning på små och medelstora företag samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder bör ändå ge oss en tryggare arbetsmarknad.

Fru talman! Arbetslösheten i Norrbotten är i dag den högsta sedan 30-talet. Och som vanligt har vi i vårt län den högsta procentuella arbetslösheten i landet. Konkret innebär det att vi i dag har 7 %, ungefär 13 000 personer, öppet arbetslösa. Därtill kommer 9 000 i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det innebär en ökning med nästan 50 % sedan i april i år. Redan i dag har vi kommuner i östra Norrbotten som har 10 % arbetslöshet, och vi vet att arbetslösheten ökar snabbast i kustlandet, där vi tidigare klarade sådana här situationer bäst. Vi får nu prognoser som pekar mot den här höga nivån för hela länet. Mer än var fjärde byggnadsarbetare i Norrbotten är utan jobb, och nästa år kan sju av tio byggnadsarbetare vara arbetslösa. Än har inte kvinnorna drabbats lika hårt jämförelsevis, men det blir snart deras tur. De borgerligas indragning från kommunerna kommer att slå mycket hårt mot kvinnojobben i vinter. Men allra värst slår arbetslösheten mot våra ungdomar. En tredjedel av Norrbottens arbetslösa är mellan 18 och 24 år. Dessutom är det lika många ungdomar i Norrbotten som har deltidsjobb eller tillfälliga jobb. Sammanlagt står nära 10 000 De här unga människorna står på trappan till livet och får börja med en känsla av att deras arbetsinsats inte är önskvärd. Det är tragiskt för dessa enskilda unga människor, men det är också ett nederlag för vårt land och för den ansvariga politiska ledningen i regeringen. Fru talman! Det är viktigt att teckna den här verklighetsbilden från Norrbotten -- som jag för övrigt saknade i Olle Lindströms anförande -- för att vi skall kunna ta itu med problemen och komma fram till åtgärder för att vända utvecklingen. Jag har länge väntat på regeringens och de borgerliga norrbottniska riksdagsledamöternas vision av hur man vill ta itu med Norrbottens situation, men det har varit förgäves. Det enda man pratar om är sänkta skatter! Inte heller i dag finns arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund, som också har ansvaret för regionalpolitiken, här i riksdagen för att höra hur situationen är i Norrbotten. Det är beklagligt. Men vi fick krisuppgörelserna, och i dem drev vi socialdemokrater igenom satsningar för 10 miljarder kronor för att direkt bekämpa arbetslösheten och få ned den med 3 %. En rejäl del av de pengarna måste också komma Norrbotten till del. Men det räcker inte! Vi behöver en strategi för att stärka länet på lång sikt, och det är här jag efterlyser regeringspartiernas förslag. Det handlar om en långsiktig regionalpolitik som skall få bestående resultat. Fru talman! I Norrbotten betalas det varje vecka ut 30 miljoner kronor i A-kasseersättning. Det är pengar som räddar de här människornas ekonomi, men de skapar ingen utveckling. Tänk om de pengarna i stället kunde användas till investeringar som ger människor både arbete och framtidstro! Nu måste någonting göras. Vi har i Norrbotten gjort en genomgång av möjliga projekt som skulle ge bestående jobb. Det gjorde vi i våras, och då sade riksdagsmajoriteten nej. Vi har nu gjort en ny genomgång, och vi har skickat listan till regeringen. Nu måste de ansvariga ministrarna hantera den med största allvar. Det krävs genomtänkta långsiktiga insatser för att Norrbotten skall överleva. Vi föreslår insatser som ger direkta jobb men som också ger förutsättningar för vårt näringsliv, det vi kallar för infrastrukturella åtgärder. Kommunikationer är viktiga -- där är Olle Lindström och jag överens -- och därför måste både fungerande transportsystem och telekommunikationer skapas. I krisuppgörelsen finns en miljard för tidigareläggning av affärsverkens investeringar. Det kan innebära investeringar på 10 miljarder i landet. En del av detta belopp måste satsas så att Norrbottens telekommunikationer byggs ut. Vårt geografiska läge motiverar det. En snabb utbyggnad av AXE-stationerna som täcker hela länet är av mycket stor betydelse för att skapa förutsättningar för snabb och säker data och informationsöverföring och därmed arbetstillfällen inom informations och tjänstesektorn. I krisuppgörelsen drev vi också fram en upprustning av vägarna i skogslänen. Vi har god beredskap för att komma i gång med en sådan upprustning. Vi socialdemokrater i Norrbotten vill ha en snabb igångsättning. E 4 i kustlandet måste få motorvägsstandard, och vi kräver upprustning av Järnvägen är särskilt viktig för de långa godstransporterna och för persontrafiken. En utbyggd Bothniabana längs hela Norrlandskusten kompletterar stambanan och ger förbättrade transporter av gods både söderut och norrut över gränserna. Det är nu mycket angeläget att vi får ett komplett beslutsunderlag om projektet så att vi kan fatta beslut. En upprustning av Haparandabanan måste också ske. Fru talman! Det är strategiskt att bygga ut utbildningen och forskningen om man vill stärka en region och arbetsmarknaden. Vi har från Norrbotten länge velat ha ett samhällsvetenskapligt forskningsanslag vid sidan av det tekniska till högskolan. Det skulle bredda verksamheten vid högskolan. Den frågan måste lösas i samband med den forskningspolitiska propositionen. Fru talman! Till sist måste jag återigen få vädra min oro för kvinnornas situation i länet. Den offentliga sektorn skall enligt regeringens önskan bantas. Det skickar kvinnorna till arbetslöshetskön, och vi betalar ut ersättning ur A-kassan i stället för lön. Är det verkligen klok politik?

Fru talman! Ewa Hedkvist Petersen talade om den dammsugning som skett över hela landet, så även i Norrbotten. Det är naturligtvis ett omfattande paket som socialdemokraterna har tagit fram. Det innefattar investeringar på ungefär 40 miljarder kronor över Sverige, varav tre och en halv miljard för Norrbotten. Det är bara det att ända till veckan före krisuppgörelsen gick man fram med dessa förslag om statliga utgifter, omöjliga att genomföra. Ändå är det naturligtvis en önskelista från socialdemokraternas sida. En del av det som finns upptaget på den önskelistan har förts fram långt tidigare under åren från andra partier, så många saker var inte så nya. Jag vill ändå bara upplysa Ewa Hedkvist Petersen om att man inte hade någon finansiering av det hela. Man trodde t.o.m. veckan före krisuppgörelsen att det var möjligt att belasta statsbudgeten med ytterligare 40 miljarder.

Herr talman! Ewa Hedkvist Petersen vet mycket väl att det var en önskelista som innebar ofinansierade statliga utgifter på 40 miljarder kronor. En vecka senare var socialdemokraterna beredda att göra besparingar på nästan lika mycket. Det säger litet grand om det ansvar för statens kostnader som socialdemokraterna och Ewa Hedkvist Petersen tog vid det tillfället. Det var alltså helt omöjligt att klara av den investeringen. Visst är det alltid bra med en önskelista -- det tycker barnen till julafton också. Men man måste ändå se till att det finns resurser för det. Hon sade själv att vi var överens om mycket av de infrastrukturella insatserna och investeringarna i Norrbotten, och det tycker jag är bra. Men det är helt omöjligt att nu, i ett krisläge, gå ut med den utbudspolitik som socialdemokraterna föreslår. När det blir vissa minskningar i offentlig sektor är det självklart att det drabbar kvinnorna i Norrbotten eftersom vi har fler kvinnor där. Men det är helt felaktigt att jag eller någon annan inom de borgerliga partierna skulle ha någon avsikt att styra det åt det hållet. Jag fick uppfattningen att det var vad Ewa Hedkvist gjorde gällande. Om så är fallet måste jag ta henne ur den uppfattningen på en gång. Så kan det naturligtvis inte vara. Men jag vill också säga att om kommunerna under 15 -- 20 års tid har haft en volymökning som varit 3, 4 eller 5 % medan det samhällsekonomiska utrymmet har legat på 1 % är det förståeligt att det måste till rationaliseringar och förändringar även i kommuner och landsting.
Herr talman! Jag måste säga att jag tycker att Olle Lindström har en nonchalant inställning till arbetslöshet. Han bemödade sig i sitt första anförande inte ens om att beskriva hur katastrofal arbetslöshetssituationen i länet är. Sedan påstod han att kloka, finansierade förslag bara är en önskelista. Han försvarade också att den borgerliga riksdagsmajoriteten i våras inte ens ordentligt prövade de förslag som vi kom med i den s.k. I den första krisuppgörelsen lyckades vi lyckligtvis driva igenom en hel del av de åtgärder vi tidigare föreslagit -- vi satsar tio miljarder på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Här finns en del av de idéer vi lade fram i våras, t.ex. Tack och lov finns det alltså andra i de borgerliga regeringeskretsarna som tänker litet klokare än vad moderaternas representant från Norrbotten gör. När det gäller kommunerna och kvinnornas sysselsättning vill jag säga att kommunerna under årens lopp verkligen har sett över sin verksamhet. Det kan många kvinnor som arbetar inom den offentliga sektorn intyga, och det har skett även i Norrbotten. Därför tycker jag att det är bevis för dålig insikt när Olle Lindström säger att det har skett en ständig ökning. Det har skett en mycket ordentlig översyn av alla verksamheter. Det som nu sker är att tusentals kvinnor kommer att ställas i arbetslöshetskön. Jag frågar: Är det vettigt att i stället betala ut ersättning från A kassan? Det är ju pengar som är passiva, som inte genererar utveckling. Som jag sade ger det enskilda människor bröd för dagen och räddar deras dagliga situation, men det ger inte utveckling för länet. Jag vet att såväl kvinnor som män och ungdomar i Norrbotten vill arbeta -- de vill verka för sitt län, och de vill bo kvar i sitt län. Eftersom vi inte hade arbetsmarknadsministern här skulle jag vilja att Olle Lindström på något sätt försöker förmedla den oro som finns i länet till den arbetsmarknadspolitiskt och regionalpolitiskt ansvarige ministern i regeringen.

Herr talman! Det är egentligen synd att det inte på talarlistan sätts ut vilka ämnen varje talare under Övriga frågor skall ta upp, så att man hade kunnat vara förberedd och kunnat replikera. Jag vill ändå något ta upp det som Berndt Ekholm nämnde. Det är intressant att Socialdemokraterna tar fram etik och moral här i debatten. Det är viktigt att vi över huvud taget tar upp de frågorna i samhällsdebatten. Visst finns det andra religioner och filosofier som också kan ha bra värden, men för mig syns det naturligt att vi i västvärlden, med den tradition vi har, för fram den kristna etiken som den grund vi bygger vårt samhälle på. Produktionen är naturligtvis ett medel för en industriell tillväxt som möjliggör en god välfärd för oss alla. Jag tycker därför att det är etiskt försvarbart att vi försöker ha en god produktion i landet. Ingen kunde ju heller egentligen ana att Sveriges ekonomi var i så dåligt skick att det mest angelägna för oss skulle vara att just få upp Sverige ur krisen. Därför har vi naturligtvis inte heller än så länge kommit så långt när det gäller sjukvården som vi inom kds hade önskat, men jag kan försäkra att denna fråga ligger högt på prioriteringslistan för oss. Herr talman! Jag skall nu gå över till det ämne som jag egentligen hade tänkt nämna litet om. Den ekonomiska krisen med höga räntenivåer, krispaket, arbetslöshet och annat, kostar både samhället och enskilda åtskilliga tusen per person och år. Denna börda ligger givetvis tungt över oss alla. Herr talman! Ett annat område där vi som medborgare förlorar många tusenlappar per person om beloppet slås ut på hela befolkningen är den tilltagande ekonomiska brottsligheten i vårt land. Det finns uppgifter som talar om att många tiotals miljarder kommer i orätta händer varje år genom denna typ av brottslighet. Detta är enligt mitt förmenande helt oacceptabelt, men företeelsen får sällan någon framskjuten plats i samhällsdebatten, trots att det på detta område finns en mycket stor samhällsekonomisk vinst att hämta. Av de ca 20 000 konkurserna per år anses det att 75 % kan ha ekonomisk brottslighet som bakomvarande grundorsak. Polisens knappa resurser och därmed också oförmåga att tillräckligt snabbt verkställa utredningar i alla anmälda konkursärenden gör att konkursförvaltare många gånger tvekar inför eller avstår från att göra anmälan. Med tanke på ekobrottens utveckling och ekopolisens resurser kan det ifrågasättas om ekopoliser skall syssla med annat än vad de är utbildade och anställda för. Förstärkningar till bevakning vid fotbollsmatcher och andra ordningsuppgifter borde nog åstadkommas på annat sätt. Snarare är det väl så att det torde vara omöjligt att effektivt bekämpa den ekonomiska brottsligheten utan att tillföra ökade resurser. T.ex. behöver spaningsresurserna förstärkas avsevärt. Enligt kristdemokratisk mening måste också kompetensen hos både åklagarväsendet och polisen radikalt förbättras. Den tilltagande ekonomiska brottsligheten måste mötas med samma höga ekonomiska och juridiska kompetens som den ofta själv står för. Herr talman! Egentligen borde utökningen av resurser för ekobrottsbekämpning vara politiskt okontroversiellt, eftersom en sådan förstärkning är samhällsekonomiskt försvarbar. Allt utöver en ekonomisk utväxling av ett till ett är ju en förtjänst för samhället. Det borde ligga inom möjlighetens ram att genom rimlig ökning av bekämpningsinsatsen göra en samhällsekonomisk vinst på åtminstone flera miljarder per år, en inte föraktlig summa i dessa besparingstider. Till detta kommer naturligtvis den mycket viktiga aspekten att ökade insatser har en preventiv inverkan och minskar den ekonomiska brottsligheten, vilket givetvis är den primära uppgiften. Ett sammanförande av all den kompetens som behövs för bättre bekämpning av den ekonomiska brottsligheten är önskvärt. Om detta sedan sker genom inrättande av en speciell myndighet, genom en utökning av ekoroteln eller på annat sätt bör diskuteras och prövas på lämpligt sätt. Såvitt jag förstår pågår på regeringskansliet bearbetning av en utförd utredning om den ekonomiska brottsligheten. Det är med förväntan och tillförsikt vi inom kds ser fram emot vad som kommer att föreslås från Justitiedepartementet med anledning av utredningen. Man skulle också kunna tänka sig en parlamentarisk uppföljning av utredningen. Herr talman! Jag tänker nu utveckla några andra synpunkter med anledning av den ekonomiska brottslighetens tilltagande. De flesta grova brottslingar har inte blivit grova brottslingar på en gång, utan de har så att säga börjat i liten skala. Det är därför mycket viktigt att samhället ger mycket klara signaler redan tidigt i en människas brottskarriär, så att det förhoppningsvis inte blir någon sådan karriär över huvud taget. I kds har vi med tillfredsställelse noterat att justitieministern har samma inställning som vi själva när det gäller snatteri och butiksstölder. Sådan verksamhet får inte försiggå opåtalad. Utövarna måste fås att inse att inte ens småbrott lönar sig, annars blir den här typen av stölder lätt inkörsporten till grövre brottslighet. Enligt kristdemokratisk uppfattning är det inte tillräckligt att så att säga jaga brottslingar. Det är kanske ännu viktigare att tidigt hos de unga inpränta etiska regler och moral i levnadssätt. Skolan har i det sammanhanget naturligtvis en central uppgift att ge barn och ungdomar goda värderingar, värderingar som gör att brott ter sig som något helt främmande. Den kristna värderingsgrunden är för oss i västvärlden den mest naturliga att framhålla som idealbild.

Herr talman! Jag delar Kjell Eldensjös uppfattning att det är olyckligt att vi inte har rubriceringar på anförandena så att vi kan få till stånd en debatt. Det är på ett sätt ganska meningslöst att komma till kammaren och sedan inte kunna debattera på grund av sådana misstag. Kjell Eldensjö säger att den kristna etiken skulle vara en naturlig grund för västerlandet. Det är riktigt om man ser det historiskt, men vill lever ju nu i ett samhälle där det har hänt oerhört mycket under 1900-talet. Vi har haft omfattande folkomflyttningar, och som en följd av det har samhället i sin helhet blivit pluralistiskt. Då är det ganska rimligt att man har en mer vid syn på vilken etik vi skall praktisera, något som man snarare skulle kunna likna vid en humanistisk etik. Inom den humanistiska etiken skall naturligtvis den kristna etiken ha sin plats. Jag tycker emellertid att det är fel att bortse från att det finns människor som har andra uppfattningar om samhället och relationen människor emellan. Naturligtvis måste etiken ändå grunda sig på demokrati och en humanistisk syn. Det är givet. Jag talade i mitt anförande egentligen inte om produktionen, utan jag påpekade att kds-ledaren har sagt att produktionsförmågan inte skall bestämma det mänskliga värdet. Det är en uppfattning som jag delar, men jag tycker att politiken nu går i riktning mot att vi skall sätta värde på människorna efter vad de kan skapa. Det är en mycket, mycket farlig utveckling som ligger i förlängningen av det, där också egoismen kan få sitt utrymme. Jag tycker därför att vi skall vara uppmärksamma på detta.

Herr talman! Jag tycker att jag har gett ganska klara signaler om var vi står när det gäller bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Det är alldeles riktigt att det pågår en utredning i departementet. Vi ville avvakta vad denna kom fram till. Jag hoppas verkligen att utredningen kommer fram till förslag, annars kommer vi att återkomma i den här frågan. Det är vår avsikt.

Herr talman! Riksdagsledamöter! I morgon är det ett år sedan jag stod här och talade om rättssäkerheten, som jag anser är en av grundstenarna för att en demokrati över huvud taget skall fungera. Nu har alltså ett år gått. Och vad har vi sett? Jo, ännu värre rättsövergrepp. Jag kan använda hela taletiden till upprepningar. Men det är ju totalt meningslöst. Jag känner att det är nästan totalt meningslöst att över huvud taget stå här och tala. Men skam den som ger sig! Bl.a. sade jag så här i början av mitt anförande för ett år sedan: ''Men, tyvärr, Sverige är en byråkratisk diktatur, där lag och rätt har satts ur spel. Det är vad den vanliga människan tycker och tänker om Sverige i dag. Tyvärr har även utländsk massmedia börjat använda detta begrepp. Vi i Sverige måste börja vakna till.'' I min enfald trodde jag att vi skulle vakna till. Men inte gör vi det. Vi kör på i samma spår, och vi eliminerar t.o.m. riksdagen. Den behövs ju inte längre. Det har jag också sagt en gång tidigare. Jag skall upprepa litet mera: ''Bristerna i rättssystemet kännetecknas av nitiskt, formalistiskt fögderi och förmynderi mot de små, ensamma och svaga i samhället. Det gränsar ibland till rena, rama trakasserierna och det har dessutom gjort oärlighet och förljugenhet till dygd och eliminerat personligt ansvar.'' Jag tycker att jag träffade ganska rätt när jag sade detta för ett år sedan. Var har vi då nyckeln till det som hänt i Sverige under de senaste 20--30 åren? Här talar man väldigt mycket om den enda vägen, den tredje vägen, återvändsgränden och allt vad det nu är. Jag vill påstå att nyckeln finns i Sveriges Rikes Lag. Det är en bok på 3 000 sidor. Jag skall läsa upp litet ur denna bok. Det är nästan så att jag känner mig som en präst. Det är ju lika klent med besökare i båda sammanhangen. I alla fall står det så här i 1 kap., 1 §, regeringsformen, som är en av ''All offentlig makt i Sverige utgår från folket.''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 Antingen är det fel på lagboken, eller också är det fel på domstolsväsendet. Eller, hemska tanke, kan det vara fel på oss här i kammaren? Det kanske är det mest troliga. Det här är alltså helt fantastiskt. Det är ju vi som har skapat denna lagbok. Jag vill ge ytterligare ett exempel på vad vi har skapat. Det gäller en ypperlig generalklausul -- Lidbommare, eller vad det nu kallas. På s. 444 finns handelsbalkens avtalslag -- och den kan kanske användas när det gäller fallskärmsavtalen för bankgubbarna i Nordbanken t.ex., som rusar i väg med miljoner genom sina avtalsvillkor. Lyssna nu väldigt noga, så skall ni få höra på ''grejer''. Hur en domare kan döma efter detta kan man undra över? ''Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende.'' Vilken femetta! Vi kan alltså göra vad vi vill med denna lag. Det är ju inga problem. Det är bara att verka, att sätta i gång. Men det gör man inte, utan denna bok är ett skyddsnät för oss i riksdagen och för alla myndigheter. Men den vanliga lilla människan, henne eller honom, bryr vi oss inte om. Jag tycker faktiskt att det är ganska bedrövligt. Jag har en liten utmaning till konstitutionsutskottets medlemmar. På tisdag skall de behandla en motion. Vi får väl se om det då finns litet kurage i den besättningen. I dag har jag lämnat en text till konstitutionsutskottets ledamöter. Jag skall läsa upp den här, så finns den på flera ställen: Med anledning av ert granskande av motion 1991/92:K517 på tisdag den 20 oktober vill jag för säkerhets skull medsända ytterligare litet material som påvisar den absoluta nödvändigheten av att tillsätta en medborgarrättskommission. I och för sig skulle det inte behövas mera material, ty jag vet att ett flertal av er ledamöter av KU redan fått en personlig framställning om två av fallen. Era kommentarer har varit samstämmiga, nämligen: Detta kan inte ha skett i Sverige. Lycka till konstitutionsutskottets medlemmar tisdagen den 20 oktober! Sedan får vi se om det finns litet kurage i denna kammare.

Herr talman! Som siste talare skall jag fatta mig kort. Jag och mitt parti är djupt oroade av utvecklingen inom SAS/Linjeflyg-koncernen. När Ny demokrati utan protester gick med på en sammanslagning av SAS och Linjeflyg var det med tanke på att Sverige behövde ett stort konkurrenskraftigt flygbolag, när Sverige nu eventuellt skulle gå med i EG. Vi kommer att få mer konkurrens från Lufthansa, Air France och andra stora flygbolag. Vi gick inte med på att SAS köpte Linjeflyg. Linjeflyg var ett flygbolag med likviditetsproblem. Som en marknadsanpassad politiker hade jag då naturligtvis hellre låtit Linjeflyg gå i konkurs, för att sedan köpa det billigt. Men, som sagt, det var med tanke på att Sverige behövde ett starkt flygbolag i konkurrens med europeiska flygbolag som vi inte protesterade mot en fusion av de båda bolagen. Det har nu uppdagats att SAS-piloterna och en del andra ser sig som köpare av Linjeflyg. SAS piloterna har fel i detta. Jag skulle förmoda att flertalet av kammarens ledamöter, i alla fall de som är här, ser det hela som en fusion, precis som jag gör. Eftersom jag som en av folkets representanter ser det på detta sätt, borde piloterna från båda bolagen behandlas lika vid en eventuell rationalisering av det gemensamma bolaget. Nu har emellertid SAS piloterna lyckats att få det till att SAS-piloterna är A-laget och att Linjeflygs piloter är B-laget. Detta är enligt mitt sätt att se helt absurt. Stämningen inom bolagen är nu så upprörd att det har blivit ett säkerhetsproblem, tycker jag. Det finns ett antal yrkeskategorier som inte borde få bli upprörda av yttre detaljer alltför ofta. Det är bl.a. Jag tar nu tillfället i akt och låter meddela att riksdagen är fullt medveten om den säkerhetsrisk som denna konflikt utgör på flygningarna i Sverige och utrikes. Jag kommer personligen att undersöka orsakerna till incidenter inom SAS/Linjeflyg under den närmaste tiden, eller till dess personalproblemen är lösta. Skulle jag finna att någon incident har inträffat på grund av bråkande och oroade piloter, kommer jag att påpeka företagsledningarnas ansvar för ett händelseförlopp som åtminstone inte jag ställer mig bakom. Till sist vill jag säga, herr talman, att jag hoppas att ledningarna för SAS, Linjeflyg, fackförbund m.fl. tar sitt ansvar i denna fråga och ser till att alla piloter behandlas lika i denna företagsfusion.